Herr talman! Arne Gadd uppehöll sig mycket i det förgångna. Han förklarade att skälet till att det i dag behövs nedskärningar i den offentliga budgeten var den borgerliga regeringspolitiken under de sex åren. Vi har från borgerligt håll ofta hävdat att den ekonomiska krisen grundlades långt före år 1976, och vi har nu fått stöd för vår uppfattning i en skrift som Arne Gadd har all anledning att känna till, eftersom det är regeringens proposition om löntagarfonder. I propositionen beskrivs en bakgrund till löntagarfondsförslaget som jag skall be att få citera ur: ”För svenskt vidkommande blev ju återverkningarna av den internationella ekonomiska krisen i många avseenden kraftigare än för flertalet andra länder. Detta berodde i första hand på tre faktorer. — Eftersom Sverige är särskilt beroende av importerad olja fick oljeprishöjningarna starka negativa effekter på bytesbalansen. — Den försämrade tillväxten och den svaga efterfrågeutvecklingen i den internationella ekonomin slog särskilt hårt mot de industriella basnäringarna.” Det står vidare så här: ”Det löneavtal som ingicks år 1975, höjningar av arbetsgivaravgiften och den svenska kronans koppling till den stigande D-marken bidrog ytterligare till att försämra den svenska industrins konkurrensläge. Detta resulterade i stora förluster av marknadsandelar, lägre kapacitetsutnyttjande och en långsammare produktivitetstillväxt — vilket i sin tur höjde de relativa kostnaderna ytterligare.” Jag hoppas att Arne Gadd lade märke till det årtal som nämndes. Det var alltså före år 1976 som dessa problem uppstod. Arne Gadd fördömde vidare den budgetpolitik som vi moderater företräder. Den låga nivån på hans argument framgår av att han åter tog fram förslaget att dra ned mentalvårdsbidraget till landstingen. Om mitt ansiktsuttryck förändrades berodde det på att jag häpnade över Arne Gadds måttlösa fräckhet när han mot bättre vetande hävdade att det förslaget var avsett att träffa just dem som är i behov av mentalvård. Vi har många gånger sagt — även i debatter här i kammaren med Olof Palme — att det är fråga om en teknisk metod att minska bidragsöverföringen från staten till landstingen. Avsikten är ingalunda att landstingen skall använda sin därigenom förminskade ram till att vidta åtgärder på just detta område. Att vi väljer denna metod beror på att det är det enda sättet att åstadkomma en neddragning som även träffar det rika Stockholms läns landsting. Det skulle inte gå om vi gick den andra möjliga väg som står till buds, nämligen att dra ned på den kommunala skatteutjämningen. Jag har velat ge detta klarläggande, därför att jag tycker att det ger en god belysning av halten i Arne Gadds argumentation. Jag skulle önska att han mer talade om framtiden och om vad vi nu skall göra för att komma åt den kris som vi alla har ett ansvar för att ta oss ur.

Herr talman! Finansutskottets ordförande svingar sig som vanligt upp till oanade intellektuella höjder i sin polemik. Om jag försöker sålla fram vad han här har anfört å utskottsmajoritetens vägnar finner jag för det första att den nuvarande regeringen består av en samling heroer. Jag gratulerar herr finansministern till detta stöd; det kan behövas. Jag konstaterar för det andra att det enda som regeringen har gjort är devalveringen. Den var den undermedicin som skulle lösa Sveriges alla problem. Det återkommer Arne Gadd till i otaliga sammanhang. Själv tycker jag nog att det finns anledning att föra en något mer analytisk debatt när vi diskuterar en så allvarlig fråga som samhällsekonomin och budgetsituationen. Låt oss först stanna vid denna heroiska regering med den dokumenterade handlingskraften. Vad är det vi kan notera med Arne Gadds metod att skriva historia? Ja, handlingskraften har tagit sig uttryck i ett antal svikna vallöften. Det kan klart fastslås av regeringens handlande, och det behövs kanske inga närmare exemplifieringar. Vi har i dag 20000 fler arbetslösa än när mittenregeringen avgick och budgetunderskottet fortsätter att växa. Löntagarfonderna är på väg i stark konfrontation med svenskt näringsliv. Det förefaller mig som om småföretagarpolitiken, som hade utvecklats under några år och fått till följd en blomstring och tillförsikt i småföretagarleden, är nedlagd. Den småföretagarvänliga politiken har förbytts i sin motsats — det är snarast rent företagarfientliga insatser som nu görs. Regionalpolitiken ligger i dag för fäfot. Man glömmer den övergripande målsättningen om regional balans och ett decentraliserat samhälle. Det finns många exempel på detta. Om man börjar analysera den av Arne Gadd omtalade handlingskraften, finner man att vi verkligen kan föra en diskussion om vad den innebär. I varje fall innebär den inte att man här i landet nu med tillförsikt ser framtiden an och satsar på de tillväxtskapande krafter som vi så väl behöver. Till sist, Arne Gadd: Den centrala formuleringen i utskottsmajoritetens betänkande fanns, som jag sade, med i Fälldinregeringens finansplan. Men då bekämpade socialdemokratin den. Och socialdemokraterna gick i valrörelsen till kamp mot de målsättningar som de i dag, när de har ansvaret, är beredda att ta en match för. Det är verkligen en helomvändning. Men jag skall vara generös — jag gratulerar till att ni sent omsider inser allvaret i situationen.

Herr talman! Om finansutskottets ordförande Arne Gadd hade lyssnat noga på debatten tror jag inte att han hade inlett sitt anförande med att försöka skylla dagens ekonomiska problem på vad som hände under åren 1976-1982. Budgetunderskottet har ju tvärtom ökat snabbare under senare år. Det är en myt att socialdemokraterna skulle ha brutit trenden mot stigande budgetunderskott. De har tvärtom låtit det öka i snabbare takt. Jag tror inte heller att Arne Gadd, om han hade lyssnat på debatten, skulle ha påstått att den devalvering som ägde rum efter valet 1982 var framtvingad av en valutaspekulation som var en följd av mittenpolitiken. Sanningen, Arne Gadd, är att den var en följd av de mycket vidlyftiga utfästelser som socialdemokraterna gjorde under valrörelsen och av att internationella bedömare begrep att det skulle bli betydande svårigheter för socialdemokraterna att leva upp ens till en bråkdel av alla dessa vidlyftiga utfästelser. Nu har finansutskottet en rätt drastisk skrivning om budgetunderskottet och om vad ett fortsatt stort budgetunderskott skulle kunna leda till för elände i landet. Den beskrivningen ställer vi oss bakom, men vi frågar samtidigt: Vad leder den er till för slutsatser? Vad har ni för konkreta, praktiska idéer, utöver det ganska magra sparpaket som vi i dag behandlar, när det gäller att ta itu med budgetunderskottet? Kom igen, Arne Gadd, och använd er repliktid till att tala om hur man rent konkret skall bekämpa det budgetunderskott vars nackdelar ni så utförligt beskriver! Arne Gadd försöker här i kammaren samtidigt ge en bild av att vi är på rätt väg och att krisen snart är över. Lyckans land ligger om hörnet, menar Arne Gadd. Detta är i alla avseenden felaktigt. På just de punkter där socialdemokratin har beskrivit problemen i svensk ekonomi som särskilt svåra har utvecklingen under ett drygt år av socialdemokratisk regering varit påtagligt negativ. Arbetslösheten har fortsatt att stiga — den ligger i november på 3,3 Je. Reallönerna har fortsatt att sjunka. Industriinvesteringarna har inte skjutit fart. Budgetunderskott och statsskuld har ökat. Nej, herr talman, jag tycker att socialdemokratin skall sluta att skylla sin egen oförmåga och handlingsförlamning på andra. Ta i stället ert ansvar, när ni nu har fått majoriteten.

Herr talman! Finansutskottets ordförande, Arne Gadd, inledde med att kritisera borgarnas partimotioner. Det gjorde han med all rätt, och jag ställer upp på den kritiken. Men så sade han att det är borgarnas fel att besparingar nu behövs. Visst är det borgarnas fel, visst var den borgerliga regeringsperioden förfärlig för de vanliga människorna i det här landet, men det finns ett annat orsakssamband också, och det är det ekonomiska systemet och den internationella ekonomiska kris som drabbar främst västvärlden. Jag vill citera vad en uppgiven centerpartist sade en gång när vi hade en debatt om arbetslösheten hemma i länet: Du är åtminstone rättvis, Hans Petersson, som säger att det är problem med systemet också, för sossarna skäller bara på borgarna. Naturligtvis ligger det i socialdemokratins taktik att inte attackera kapitalismen, eftersom man inte har något alternativ till den och inte vill gå vidare med socialistiska lösningar. Så upprepar Arne Gadd vad som sägs av många nyliberaler i den allmänna ekonomiska debatten, i industritidningar och av finansbedömare, nämligen att det går bra för Sverige, eftersom exporten ökar tack vare devalveringen osv. Ja visst, det går bra för exportindustrin, men kan man säga att det går bra för Sverige utan att tala om, att arbetslösheten ökar och medför enorma kostnader för samhällsekonomin? De senaste siffrorna visar att vi hade en ökning av arbetslösheten under november i år jämfört med förra året, och då kan man väl inte påstå att det går bra för Sverige. Det går bra för exportindustrin, men de rikedomarna kommer inte landet till del så som det behövs för att skapa nya jobb. Jag måste fråga Arne Gadd, när han nu går så hårt åt vpk-motionerna, visserligen i ganska vänliga ordalag men dock i sak: Måste inte den offentliga sektorn få utrymme för att utvecklas och skapa nya jobb? Måste inte en samhällelig industriutveckling startas omgående? Kan Arne Gadd lita på exportindustrin och på att devalveringseffekterna skall vara kvar under nästa år? Tror han att nästa år skall ge så mycket bättre resultat i fråga om sysselsättningen än det här året? TCO-ekonomerna har nu lagt fram sin rapport, och de säger att man möjligen kan se en utveckling i vad gäller industrisysselsättningen nästa år, men den offentliga sektorn står på plus minus noll. Och ökningen inom industrisektorn kompenseras av nytillträdande på arbetsmarknaden, så totalt kommer arbetsmarknadssituationen att vara i stort sett densamma nästa år som nu. Dessutom får vi kritik för expansionistisk politik. Att rädda människorna undan en matprishöjning, att hålla pensionerna uppe i värde, att se till att det inte blir dyrare med medicin och andra läkemedel för vanliga människor — det är ingen expansionistisk politik. Däremot vill vi expandera på området arbete och sysselsättning. Där vill vi ha en expansionistisk politik. Men då säger Arne Gadd: Vi kan inte göra något uttalande här och nu. När skall ett uttalande göras, om inte när man diskuterar ekonomisk politik?

Herr talman! Arne Gadds tid var långt ifrån slut. Det är beklagligt att han inte vill gå in närmare på en analys av de problem som Sverige står inför utan hakar upp sig på mentalvårdsbidraget, trots att han så många gånger har fått förklarat för sig hur det hänger ihop med den saken. En neddragning av budgetunderskottet nu är det enda tänkbara sättet att undvika massarbetslöshet i framtiden. Löser vi inte i dag problemet med det offentliga utgiftsöverskottet, kommer vi i morgon att tvingas vidta med nu aktuella mått mycket långtgående åtgärder, som drabbar levnadsnivån och tryggheten i Välfärdssverige. Att vänta med att dra ned budgetunderskottet, Arne Gadd, gör bara problemen än värre i morgon. Eftersom det strukturella underskottet hela tiden växer, duger det inte att skjuta upp anpassningen. Vår moderata politik innebär att vi angriper roten till det onda: de alltför höga offentliga utgifterna och budgetunderskottet. Från den borgerliga oppositionens sida har vi här i debatten med uppskattning citerat de uttalanden som Arne Gadd i finansutskottets betänkande har ställt sig bakom. Där säger han att budgetunderskottet måste minskas, om inte den offentliga sektorn inom en förutsebar framtid skall behöva skäras ned kraftigt. Men vad gör ni socialdemokrater i praktiken åt detta? Vad gör ni för att hindra att statsskuldsräntorna fortsätter att växa till de totala statsinkomsternassstorlek? Så länge budgetunderskottet uppgår till ca 90 miljarder — och det spelar i det sammanhanget ingen större roll om det just nu går ned eller stiger med några miljarder — ökar statsskuldsräntorna med 10-12 miljarder per år. De är nu ca 60 miljarder, medan de totala statsinkomsterna uppgår till drygt 200 miljarder. Såsom socialdemokraterna i finansutskottet själva säger betyder detta att vi inte har några tio år på oss. Långt dessförinnan är statsbankrutten ett faktum. Vad tänker nu ni socialdemokrater konkret göra för att hejda statsskuldsräntornas stegring? Svara på den frågan. Vilka åtgärder vill ni föreslå för nästa budgetår för att vända utvecklingen? Tror Arne Gadd att det räcker med att, som Olof Palme tycks förorda, lugnt luta sig tillbaka och vänta på att den ekonomiska tillväxten på något magiskt sätt skall återkomma och på att räntorna skall sjunka?

Herr talman! Jag beklagar att Arne Gadd inte är beredd att föra en mer genomarbetad debatt här i dag. Vi hade faktiskt behövt ett klarläggande från socialdemokraterna i många frågor. Jag skäms inte för Fälldinregeringarnas arbete. Tvärtom. Det finns mycket positivt att åberopa i det sammanhanget, bl.a., om jag tar regeringen Fälldin III, en målmedveten politik för samhällsekonomisk balans. Som jag sade i mitt tidigare anförande hade emellertid den regeringen en opposition, som obstruerade och bekämpade på alla sätt de besparingsförslag som lades fram. Jag har här erinrat om den finansplan som vi lade fram i januari 1982, vars formuleringar ganska mycket påminner om de formuleringar som man i dag är överens om i finansutskottet och som vi ansluter oss till. Men i januari 1982 bekämpade socialdemokraterna på allt sätt dessa formuleringar. Här har skett en tillnyktring. Låt oss konstatera detta. Att notera detta är kanske den viktigaste behållningen av denna debatt. Isitt tidigare anförande kom Arne Gadd in på Sverige i den internationella miljön. Det är glädjande att det går bra för Sverige. Exportindustrin har hyggliga konjunkturer. Den svenska valutasituationen innebär att vi med framgång återerövrar tidigare förlorade marknadsandelar. Jag fick nästan en känsla av att Arne Gadd vill ta åt sig äran av den amerikanska ekonomiska politiken, som i och för sig tål en diskussion från många synpunkter. En orsak till att det nu går bra är den förbättrade internationella konjunkturen. Huruvida den socialdemokratiska regeringen i Sverige har bidragit till detta förhållande, vill jag inte yttra mig om. Under alla förhållanden är det en avgörande komponent, när det nu går bra. Det gäller nu att vi anpassar den statliga utgiftspolitiken och begränsar budgetunderskottet så att vi kan behålla den förvärvade konkurrenskraften. I detta avseende är den nuvarande regeringen inte handlingskraftig utan snarare handlingsförlamad. Vi får väl senare här av finansministern höra vilka åtgärder som man planerar för att fullfölja den inriktning på politiken som regeringen Fälldin III gav, nämligen att med kraft pressa tillbaka budgetunderskottet, vilket är en förutsättning för samhällsekonomisk balans.

Herr talman! Min uppmaning till Arne Gadd att sluta med att försöka skylla ifrån sig på andra fick snarast motsatt effekt. I stället för att tala om hur socialdemokraterna vill ta itu med det stigande budgetunderskottet påstod Arne Gadd att det faktum att budgetunderskottet har stigit så mycket kraftigare sedan socialdemokratin fick regeringsmakten beror på att mittenregeringen skulle ha dolt en del budgetposter, som sedan dök upp och medförde att budgetunderskottet ökade. Jag tycker att den sakliga debatten i detta land skulle tjäna på att finansutskottets ordförande använde sin nästa replik till att ta tillbaka detta påstående. Sedan är det som Nils Åsling sade: Under mittenregeringen 1981/82 presenterades två besparingspaket, det senaste på våren 1982. Socialdemo kratin gick till val på att man skulle upphäva ett antal av de besparingarna. Så skedde också efter det att socialdemokraterna hade vunnit valet 1982. Det faktum att socialdemokraterna upphävde dessa besparingar förklarar naturligtvis att landet under det senaste året har fått ett snabbt stigande budgetunderskott. Vi från folkpartiet menar att nyckeln till framgång för den ekonomiska politiken i dagens läge av flera skäl ligger i en stram finanspolitik. Endast genom en sådan politik har vi möjlighet att hålla inflationen nere och komma i närheten av den inflationsprognos som regeringen arbetar med. Men en stram finanspolitik är naturligtvis också nödvändig för att man skall kunna minska budgetunderskottet och därmed skapa utrymme för ökade investeringar, framför allt inom industrin. Till sist, herr talman, vill jag säga ytterligare några ord med anledning av att finansutskottets ordförande också talade om fördelningspolitiken. Jag tycker att det borde kännas litet svårt att i så bombastiska ordalag tala om fördelningspolitik, när man har ställt sig bakom ett förslag som innebär en betydande nedskärning av anslaget till de allra fattigaste i världen, nämligen biståndet till de svältande i u-länderna.

Herr talman! Jag måste konstatera, att när Arne Gadd i sina anföranden och repliker så hårt går åt moderaterna, som ju här har sagt att de vill skära ned väsentligt när det gäller den offentliga sektorn, är det alldeles riktigt. Det är bra att man går emot moderaterna, för de står utanför i svensk politik. Men det pinsamma är att Arne Gadd vill gå en liten bit åt samma håll som moderaterna. Det sägs ju klart och tydligt i regeringens ekonomiska proposition, och fullföljs i finansutskottets betänkande, att först sedan den industriella sektorn har fått utvecklas och efter det att stora vinster uppstått kan man satsa på den offentliga sektorn. Nu menar vi att man måste gå en annan väg. Man måste satsa på två saker för att komma ut ur krisen. Även den offentliga sektorn måste utvecklas. I vårt budgetförslag har vi visat hur man kan förstärka statens inkomster genom att ta in högre skatter från kapital och förmögenheter för att kunna ge t.ex. kommuner och landsting de 5 miljarder kronor, som man drog in för ett par år sedan. Dessa pengar skulle kanske betyda 30 000 arbeten ute i kommuner och landsting. Jag har nya erfarenheter från bl.a. Södermanlands län, där man tvingas dra ned och skapa arbetslöshet i brist på ekonomiska medel. När Arne Gadd kommenterade vår reservation sade han att det inte går ätt göra något uttalande, eftersom det pågår en utredning. Före valet var det så mycket mer av uttalanden. Då talade man om konfiskation. Det var en felaktig borgerlig politik. Här skulle det minsann vara svängrum i stället för svångrem. Men nu går socialdemokraterna åt samma håll som de borgerliga partierna, trots att socialdemokraterna förut kritiserade dem så hårt. Om socialdemokraterna menar allvar med kritiken av de borgerliga, måste socialdemokraterna vända näsan åt vänster och följa den väg som vänsterpartiet kommunisterna och stora delar av arbetarrörelsen i dag förespråkar.

Herr talman! Efter att ha tillgodogjort mig de anföranden som har hållits av den värderade oppositionen denna morgon, måste jag konstatera att umgänget mellan regering och opposition i ett avseende har förändrats, jämfört med hur det var under den borgerliga regeringsperioden. Även då utsattes regeringen för kritik. Det är oppositionens uppgift i en demokrati att med kritiska ögon granska regeringens förehavanden. Men på den tiden fanns det åtminstone en gemensam utgångspunkt, nämligen när det gällde beskrivningen av Sveriges ekonomiska läge. Den verklighet vi diskuterade var ungefär densamma. Men dagens oppositionspartier vågar sig inte på att ge en realistisk och sannfärdig beskrivning av det ekonomiska läget. De borgerliga partierna idylliserar läget före regeringsskiftet i fjol. Då var det mesta på väg åt rätt håll. Nu är allt på väg åt fel håll. När agitationen blir som allra mest upphissad, som då det gäller herrarna Tobisson och Åsling, är det den socialdemokratiska regeringen som efter ett år och två månader nästan ensam har förstört Sveriges ekonomi. Det är därför nödvändigt, herr talman, att jag börjar med en redovisning av fakta i målet, hur svensk ekonomi såg ut i slutet av den borgerliga regeringsperioden och hur denna ekonomi i verkligheten har utvecklats under det senaste året. Jag skall lämna kalla siffror som inte ens herr Åsling kan förvanska. År 1982 kunde vi se tillbaka på ett decennium när industriproduktionen över huvud taget inte hade ökat. Vi kunde se tillbaka på flera år av stigande arbetslöshet, på långsiktigt försämrade utlandsaffärer och växande utlandsskulder, på fallande investeringar och stigande arbetslöshet och på sex år av en nästan osannolikt snabb ökning av budgetunderskottet. Låt mig bara som ett exempel på hur de borgerliga talesmännen nu försöker skriva om historien återge vad Björn Molin sade om orsakerna till att budgetunderskottet ökade från några få miljarder år 1976 till 80-90 miljarder i fjol. Det berodde på, sade Björn Molin, att de borgerliga regeringarna av den internationella lågkonjunkturen hade tvingats till så stora insatser mot arbetslösheten och industrikrisen. Detta skulle alltså vara förklaringen. Men nu råkar det vara så, att en högst opartisk och objektiv instans, nämligen OECD, samarbetsorganisationen för industriländerna, har gjort en analys av faktorerna bakom försämringen av den offentliga sektorns finanser i Sverige.

Enligt OECD är alltså hela uppgången av budgetunderskottet under denna period ett resultat icke av konjunkturförsämringar och insatser i kamp mot arbetslösheten, utan av andra fenomen som har att göra med hur man hanterade statens inkomster och statens utgifter. Under 1982, i slutet av den borgerliga epoken, förvärrades samtliga ekonomiska problem. Då sjönk industriproduktionen med nästan 1 20, och tillväxten i vår bruttonationalprodukt blev bara 0,5 96. Det ledde till att den öppna arbetslösheten steg från 2,5 26 av arbetskraften 1981 till 3,1 96 1982. Den totala sysselsättningen sjönk med 0,3 26, och inom industrin fortsatte sysselsättningsminskningen med över 3 90. Industriinvesteringarna rasade ännu en gång — med 17 90. Bostadsinvesteringarna gick ned med 9 26. Sparandeunderskottet i den offentliga sektorn ökade från 30 miljarder 1981 till 41 miljarder 1982. Den samlade nettosparkvoten i landet föll med ytterligare 1 procentenhet av bruttonationalprodukten och uppgick i fjol till bara 3 70, jämfört med 14 26 av bruttonationalprodukten under första hälften av 1970-talet. Så var det då. Men sedan dess har ändå så pass mycket hänt att vi kan påstå att utvecklingen håller på att vända. Bruttonationalprodukten stiger i år med 1,5 90 och förväntas växa med ytterligare närmare 3 70 nästa år. Industriproduktionen, som föll både 1981 och 1982, växer enligt konjunkturinstitutets senaste bedömning med ungefär 5 96 i år och mer än 5 20 nästa år. För de branscher som normalt inleder konjunkturuppgången i Sverige har omsvängningen varit mycket stor. När det gäller t.ex. massaindustrin minskade produktionen i fjol med 17 26, medan den i år ökar med 23 4. Den största delen av industrins expansion har kommit som en följd av den förstärkta konkurrenskraft som devalveringen gav. Den effekten har kommit snabbare och varit starkare än vad de allra flesta, inkl. regeringen, räknade med. Enligt en undersökning från statistiska centralbyrån, som publicerades förra veckan, minskade Sveriges relativa kostnader per producerad enhet med hela 13 26 mellan 1982 och 1983 jämfört med kostnaderna i våra 14 viktigaste konkurrentländer. Enligt en alldeles ny mätning från kommerskollegium har vårt land ökat sin världsmarknadsandel för bearbetade varor med nära9 20 sedan ii fjol. Därmed har vi nu nått upp till den andel vi hade i början av 1970-talet. Exporten av varor växer i år med åtminstone 8,5 20 enligt de senaste prognoserna. Det innebär att exportökningen nästan har fördubblats jämfört med förhållandena under fjolåret — och siffrorna beträffande marknadsandelarna visar, som jag sade, klart att huvuddelen av exportökningen beror på förstärkt konkurrenskraft, bättre försäljningsförmåga, inte på att omvärlden skulle dra i gång oss med hjälp av en förstärkt världshandel, som antyddes i olika inlägg här tidigare. Samtidigt går importen tillbaka. Faktum är att importen sjunker något i år, trots att bruttonationalprodukten slår om och börjar stiga. Det visar att svenskt näringsliv nu i snabb takt återtar marknadsandelar även på hemmamarknaden. Som en följd av den förstärkta konkurrenskraften och den därav förbättrade handeln kommer bytesbalansunderskottet att kraftigt minska — trots att vi ökar kapacitetsutnyttjandet. För ett år sedan trodde vi på en svag nedgång i underskottet under 1983 — att vi från nivån 22 miljarder i fjol skulle hamna någonstans strax under 20 miljarder. Efter hand har vi fått göra den prognosen alltmer optimistisk. I den proposition vi i dag debatterar pekar siffrorna mot ett underskott på bara 9,5 miljarder — dvs. mer än en halvering. Och de allra senaste siffrorna som vi fått fram tyder på att underskottet i bytesbalansen kommer att bli ännu mindre när det gäller bytesbalansen i år. Detta betyder helt enkelt att vi i snabb takt är på väg att återigen bli ett land som kan försörja sig självt. Industrins investeringar — som vi väl får betrakta som något av nyckeln till morgondagens välfärd — tycks också ha nått en vändpunkt. Före fjolårets devalvering förutspådde vi en minskning i år på 15 96. Men både produktionsökningen och den förbättrade lönsamheten visar att fallet nu bromsas upp. I år väntas minskningen bli omkring 5 96, men de stora exportföretagen har börjat öka sin investeringar. För nästa år vågar vi förutspå stigande investeringar i industrin. Också när det gäller det viktigaste målet för den ekonomiska politiken — den fulla sysselsättningen — börjar vi nu skönja resultat. Antalet sysselsatta stiger i år igen, efter att ha fallit både 1981 och 1982. Antalet varsel om avskedanden och permitteringar minskar. Vart tredje verkstadsföretag visar i dag brist på yrkesutbildad arbetskraft. För nästa år finns det uppenbara förutsättningar för en påtaglig minskning av arbetslösheten. Sammantaget finns det alltså i dag underlag — i form av faktiskt iakttagbara företeelser — för omdömet att den svenska industrin just nu genomgår en uppryckning och en vitalisering som den inte upplevt på länge. Den återtar förlorade marknadsandelar, export och produktion ökar, krisbranscherna blir allt färre, rapporterna om försäljningsframgångar och nyinvesteringar duggar allt tätare. Det är därför inte konstigt att optimism och framtidstro nu börjar återvända till svenskt näringsliv efter de gångna dystra åren. I Svenska Dagbladet såg jag häromdagen — trots att man hade stoppat in den på en så undanskymd plats som möjligt — en opinionsundersökning som visade på en dramatisk förstärkning av optimismen inom svenska företag. Den andel av de tillfrågade företagsledarna som uppgivit att de var ”mycket optimistiska” om sitt företags framtid hade ökat från 12 96 förra vintern till inte mindre än 53 20 i dag. Sammanlagt var det hela 82 96 av de tillfrågade företagsledarna som var ”mycket” eller ”ganska” optimistiska om sin framtid. Det är något att tänka på för dem som hävdar att i dag råder bara defaitism och uppgivenhet bland svenska företagare. I det läget, herr talman, tycker man nog att det hade varit på sin plats med något litet av ödmjukhet från den politiska oppositionens sida. Vi fick ju ändå överta en ekonomi som befann sig i snabbt sönderfall. I dag har detta sönderfall upphört. Jag tycker att det med all önskvärd tydlighet framgår av den mängd siffror som jag har översköljt er med. Och det är i hög grad ett resultat av den förbättring av konkurrenskraften som följde när politiken lades om i höstas. Men naturligtvis består denna politik inte bara av en devalvering. Vi har försökt göra en helhetsstrategi, där vi avväger inslag av expansion och åtstramning, så att de skall balansera och stödja varandra. Samtidigt som vi förstärker konkurrenskraften och tillsammans med ett omfattande investeringsprogram bygger under en uppgång av produktionen och en förbättring av sysselsättningen, stramar vi upp budgetpolitiken och håller tillbaka den privata konsumtionen. En rad fördelningspolitiska insatser ser till att fördelningen av krispolitikens bördor äger rum efter bärkraft, vilket vi ser som en förutsättning för att prisoch kostnadsstegringarna skall kunna bringas ner till den låga nivå som vi syftar till. Ett brett program mot inflationen har satts i gång, och en rad nya och, får man nog säga, djärva grepp har tagits inom arbetsmarknadspolitiken. Mot denna bakgrund tycker jag att någon försiktighet i oppositionens angrepp på regeringen hade varit påkallad. Men allt är fel, säger de. Devalveringen var fel, kreditpolitiken är fel, budgetpolitiken är fel, skattepolitiken är fel — och löntagarfonderna skall vi bara inte tala om. I den mån oppositionen över huvud taget erkänner omsvängningen i industriproduktion, handel och investeringar, har den skett trots regeringspolitiken och på något sätt i strid mot den. Detta förbryllar mig en smula, herr talman. Jag skulle därför vilja fråga oppositionspartiernas talesmän: Vad är då orsaken till den ekonomiska uppgången det senaste året? Vad är det då som gör att börsen stiger och optimismen påtagligt ökar i näringslivet? Och en annan sak: Varför tror ni att den politik som ni nu förespråkar och som alltför mycket liknar den som ni fick tillfälle att demonstrera under de för svenskt näringsliv så dystra åren 1976-1982 skulle få så mycket bättre effekter i dag än vad den fick under de åren? Jag vill gärna precisera den sista frågan. Såvitt jag förstår av era motioner, är det ganska precis samma politik som ni bedrev före 1982 som ni nu vill fortsätta med. Ja, ni nästan stoltserar med ett slags konsekvens i hur ni vill föra den ekonomiska politiken. Sedan är det kanske också förvånande att de borgerliga partierna fortsätter med den från den gångna regeringsperioden så beprövade seden att presentera sinsemellan helt olika ekonomisk-politiska förslag och riktlinjer. Jag har svårt att inse att detta innebär någonting annat än att ni är precis lika regeringsodugliga nu som ni var då. Moderaterna vill t.ex. skära ner u-hjäpen i förhållande till regeringens förslag, men den tilltänkta koalitionspartnern folkpartiet vill tvärtom öka den. Centern går på regeringens linje då det gäller försvarsanslagen, men folkpartiet och moderaterna vill öka försvarsutgifterna. Centerpartiet vill bevara livsmedelssubventionerna helt intakta, medan de båda andra vill skära ned dem mycket mer än vad regeringen har föreslagit. När det gäller inkomstskatterna är det naturligtvis moderaterna som skiljer ut sig från de båda övriga genom att vilja ge större skattelindringar för de högavlönade. Centern stödjer delar av regeringsförslagen vad gäller reavinstskatten på aktier och ROT-programmet inom byggsektorn, medan de båda andra avvisar förslagen. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen hamnar de tre borgerliga eventuellt tilltänkta regeringsbröderna på helt olika linjer om försäkringens ersättningsnivå. Samma oenighet finns t.ex. när det gäller besparingarna på utbildningsdepartementets område, och när det gäller industripolitiken skall moderaterna skära ner rakt över, men det går de båda mittenpartierna inte med på. Man undrar vad för slags regeringspolitik som skulle bli resultatet om ni hamnade i samma regering igen. Antingen måste ju något parti ta befälet — och det har Ulf Adelsohn och Lars Tobisson förklarat att de tänker göra, och då blir det moderaternas politik rakt igenom, det blir synd om både Molin och Åsling —, eller också blir det den minsta gemensamma nämnaren — och då blir det ingenting alls, då blir det precis som det var under många år under den borgerliga tiden, att ingenting görs därför att ni inte kan komma överens om några vettiga åtgärder. Nu vill jag med det här inte hävda att alla de förslag om budgetpolitiken som oppositionen har fört fram i sina motioner är oacceptabla eller felaktiga ur regeringens synpunkt. Tvärtom har det under riksdagsbehandlingen visat sig att det varit möjligt att nå en betydande enighet på ett antal punkter om utgiftspolitiken liksom också om förstärkningar av statsinkomsterna. I ytterligare ett antal fall har trots — eller kanske snarare tack vare — splittringen mellan oppositionspartierna majoritet uppnåtts för den politik regeringen har föreslagit. Den absoluta merparten av regeringens förslag till sanering av statsfinanserna ser således ut att kunna genomföras. Jag vill därför uttrycka mitt erkännande av att oppositionspartierna i dessa delar låtit sakliga överväganden styra sitt handlande. Oenigheten mellan regeringen och oppositionen ligger därför på ett annat och mera djupliggande plan. Vänsterpartiet kommunisterna och centern förenas därvid i en gemensam ovilja att inta bestämda ståndpunkter i fråga om den ekonomiska politiken, annat än i så måtto att beslut som upplevs som impopulära eller obehagliga måste undvikas. Naturligtvis visar vpk i det avseendet det absoluta mästerskapet, enligt principen vi vill ha allt nu och betala senare — kanske. Men också centerpartiet intar, som jag tidigare visat, ett antal för de egna partiintressena bekväma ståndpunkter, samtidigt som man naturligtvis vill bevara intrycket av att man ändå hänger med i det allmänna borgerliga skallet mot regeringen för att den inte skär ner budgetunderskottet tillräckligt hårt och tillräckligt snabbt. Moderaterna och folkpartiet visar däremot borgerlig politik av den rätta ullen, får man förmoda. Deras linje är att det måste göras en drastisk nedskärning av statsutgifterna. Det motiveras med att huvudfienderna är den offentliga sektorn och dess underskott. Vad som framför allt slår en vid genomläsning av moderaternas och folkpartiets motioner är hur litet möda som lagts ner på att redovisa vilka effekterna av förslagen skulle bli, framför allt när det gäller välfärdens fördelning och på tillväxten och sysselsättningen. Det verkar mest troligt att de borgerliga partierna velat förbli i okunnighet om de effekterna. I annat fall borde de knappast ha kunnat lägga fram de här förslagen. Låt oss se på moderata samlingspartiets motion. Dess alternativ till regeringens politik ger en bild av nyliberalismens syn på frihet och rättvisa som är ganska avskräckande. Först säger man nej till alla regeringsförslag som avser att nå en fördelning av krispolitikens bördor efter bärkraft. Vi vill att de som skördat stora vinster av devalveringen skall bidra till de gemensamma insatser som måste göras mot Sveriges ekonomiska kris, men moderaterna går emot den tillfälliga höjningen av förmögenhetsskatten, skatten på aktiehantering och den skärpta reavinstskatten på aktier. Vilka är det då som skall betala för den moderata krispolitiken? Ja, i vanlig moderat ordning är det de som bor i hyreslägenheter, de arbetslösa, som dessutom skall bli många fler, de sjuka och de handikappade. Man lyckas dessutom rikta ett litet slag mot sin mest omtyckta måltavla, fackligt organiserade löntagare, genom att slopa skatteavdraget för fackföreningsavgiften. Nu har moderaterna hävdat att allt det här kan göras utan att människorna märker det. Välfärdssamhället kan i stora delar avskaffas därför att det mest består av ”rundgång”, säger moderaterna. En rad sociala insatser skulle alltså kunna upphöra därför att de kan ersättas med sänkta skatter. För medborgarna skulle detta t.o.m. leda till en högre standard och bättre levnadsvillkor än i dag. Frågan är då: För vilka tänker moderaterna sänka skatten? Enligt det förslag som de lagt fram går skattesänkningen nästan helt till höginkomsttagarna och särskilt dem som skaffat sig stora underskottsavdrag. Man vill minska progressiviteten i skatteskalan ännu mer än enligt skattereformen. Man vill införa en långtgående indexreglering av skatteskalan, och man vill om igen tillämpa en obegränsad rätt att göra skatteavdrag av alla de slag, uppenbarligen även för avancerad skatteplanering. Resultatet av den här fördelningspolitiken blir kraftigt vidgade klyftor. Vi har gjort beräkningar som visar att för en vanlig industriarbetarfamilj i ett normalt inkomstläge leder moderaternas förslag till att den disponibla inkomsten, dvs. inkomsten efter skatt, blir ungefär 3 700 kr. lägre per år jämfört med regeringens politik. För en familj med höga inkomster innebär däremot moderatförslaget en ökning av de disponibla inkomsterna med 3 800 kr. om året jämfört med regeringsförslaget. Man frågar sig: Hur ökar friheten för människor i normala inkomstlägen, när de blir av med räntebidrag, får försämrad sjukförsäkring osv? Och hur skapar man rättvisa med en sådan fördelning av välfärden? Innebörden är enligt min mening ganska klar: Moderaterna vill låta lågoch medelinkomsttagarna ensamma betala för de förstörda statsfinanserna. De välbeställda, moderaternas egna kärntrupper, slipper undan helt — det är de högavlönade, de friska, de som bor i eget hus och de som inte heller är fackligt organiserade. Det är den moderata idealbilden av medborgarna, och den idealbilden vill man nu belöna med stora ökningar av deras levnadsstandard. Men detta räcker inte som redovisning av effekterna av den politik man föreslår. Den kommer också att medföra en utomordentligt kraftig ökning av arbetslösheten. Hur stor ökningen blir är svårt att exakt ange. Moderaterna skall ju i januari återkomma med preciseringar av sina olika nedskärningar. Dessutom har man nog räknat fel på en del ställen när det gäller saldoeffekterna av sina förslag. Men även med dessa oklarheter är det uppenbart att den finanspolitik man förespråkar mycket snabbt kommer att leda till en ökning av arbetslösheten som för nästa år kan uppskattas till minst 50 000 personer. Det blir en följd både av att moderaternas nedskärningar kommer att minska hushållens realinkomster och därmed deras köpkraft och av att moderaterna vill slopa en rad arbetsmarknadspolitiska insatser. Denna kraftiga uppgång av arbetslösheten får flera konsekvenser, inte bara sociala problem, utslagning av människor ur arbetslivet, utan också att moderaternas så stolt proklamerade och manligt kärva besparingsprogram fullständigt havererar. Skulle vi få en så här kraftig ökning av arbetslösheten nästa år rakar de offentliga utgifterna automatiskt i höjden genom ökade kostnader för arbetslösheten, för socialhjälpen och för industrier i kris. Samtidigt urholkas de offentliga inkomsterna genom att skatteintäkterna minskar. Fru talman! I detta avseende är erfarenheterna både från vårt eget land och från industriländerna i stort helt entydiga: Det går inte att förbättra statsfinanserna genom en ensidig åtstramningspolitik som leder till arbetslöshet. Det blir mycket lätt en ond spiral, där ytterligare sänkningar av köpkraften ökar arbetslösheten ytterligare och ger ännu sämre statsfinanser. Det är också därför OECD —- som ju knappast är en organisation som gjort sig känd för någon särskilt lättsinnig syn på budgetpolitiken — under senare år enträget har uppmanat sina medlemsstater att inte begagna sig av en ensidig åtstramningspolitik för att förbättra statsfinanserna. Regeringen har också för sin del dragit slutsatsen att den ensidiga åtstramningsvägen inte är framkomlig. Den uppnår inte de statsfinansiella målen men medför ökade klyftor och sociala spänningar genom att driva upp arbetslösheten. Och därmed blir det också omöjligt att nå de samförståndslösningar som krävs om vi skall kunna hålla tillbaka prisoch kostnadsstegringarna och upprätthålla konkurrenskraften. Därför kan jag inte undgå att sammanfatta mitt intryck av borgerlig politik, ledd av moderata samlingspartiet, som en politik som inte leder till sanerade statsfinanser och lägre inflation, utan som riskerar att i stället öka obalanserna och instabiliteten, medföra fortsatta försämringar av statsfinanserna och ökade prisstegringar. Den politik vi sätter emot detta är en politik där en uppstramning av finanspolitiken kompletteras med en radikal förstärkning av konkurrenskraften och en stimulans av utbudet genom riktade åtgärder. På det sättet får vi en ökad efterfrågan både på varor och arbetskraft, och därmed skapas förutsättningar att sanera statsfinanserna och förbättra bytesbalansen utan att öka arbetslösheten. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik, sänkningar av marginalskatterna och aktiva insatser för att avindexera den svenska ekonomin påverkar vi ekonomins utbudssida på ett sätt som bidrar till att hålla tillbaka inflationen. Man kan säga att vi försöker återupprätta och modernisera det klassiska Rehn-Meidnerska receptet om en stram finanspolitik parad med utbudspolitik i syfte att lösa upp de målkonflikter som otvivelaktigt finns mellan sysselsättning och stabila priser. Det är en svår balansgång — det erkänns — men att döma av vad som har hänt hittills har resultatet varit någorlunda tillfredsställande. Detsamma gäller budgetoch kreditpolitiken. Det genomgående temat i debatten här och i de borgerligas motioner är, som sagt, dels att budgetvnderskottet måste skäras ned, dels att det under den socialdemokratiska ledningen åter håller på att öka. Men detta är inte sant. Tvärtom visar underskottet nu, för första gången sedan vi senast hade en socialdemokratisk regering, tendenser till att sjunka. Jag vill upprepa detta: För första gången sedan 1976 finns det tendenser till att budgetunderskottet börjar gå ned. Fjolårets budgetunderskott blev sålunda något mindre än vad man tidigare trodde. För det gångna budgetåret blev det 87 miljarder kronor. Den senaste prognosen för innevarande budgetår tyder på att det kommer att stanna på en något lägre nivå. Det betyder att underskottet sjunker realt och som andel i bruttonationalprodukten. Skulle vi ta bort räntorna, betyder det naturligtvis att en mycket kraftig minskning har skett under de här åren. Det betyder också att den offentliga sektorn, när vi räknar in andra beståndsdelar — åtgärderna då det gäller kommunerna och ATP-systemet — nu ökar sitt sparande igen efter många år av kraftig nedgång. Samtidigt som vi får en viss lättnad genom det förhållandet att budgetunderskottet inte längre ökar lägger vi nu om kreditpolitiken, så att en allt större del av statens upplåning kan äga rum utanför banksystemet. Det betyder att vi jämfört med tidigare år dämpar ökningen av penningmängd och likviditet påtagligt. På det viset kan vi också dämpa inflationstrycket och förbättra våra möjligheter att nå det mål vi har satt upp: en halvering av inflationstakten under loppet av nästa år. Allt tyder också på att inflationen är på väg nedåt. I år kommer den att bli ungefär 9 70. Finansutskottets ordförande redovisade för en stund sedan att den egentliga innebörden av detta är att den underliggande inflationen nu kraftigt avtar. Inflationen är dessutom — om jag får tillåta mig att påpeka det— lägre än den var under de sex borgerliga åren, då den i genomsnitt uppgick till 10,5 96 per år. Fru talman! Den viktigaste uppgiften i den ekonomiska politiken under den närmaste tiden är att se till att nedgången av inflationen fortsätter och blir permanent. Därför har regeringen lagt fram ett omfattande program mot inflationen. Det är ett program som försöker attackera en rad olika faktorer bakom prisstegringarna och inte nöjer sig med en steril åtstramningspolitik av det slag som tycks vara oppositionens enda recept. Innebörden av denna politik är att marginalskatterna sänks både 1984 och 1985 för praktiskt taget alla heltidsarbetande. Genom en omlagd finansiering av skattereformen blir det möjligt att undvika en höjning av arbetsgivaravgifterna nästa år. För att öka flexibiliteten, smidigheten, på faktormarknaderna har vi intensifierat den s.k. bristyrkesutbildningen. Bolagsskatten reformeras och sänks, vilket befrämjar kapitalets rörlighet. Vi förbereder insatser för att säkra råvarutillförseln till vår trävaruindustri. Nästa år kommer en rad olika statliga utgifter att avindexeras eller begränsas genom ett tak för hur mycket de kan öka. Det bör ge praktiskt taget alla medborgare starka skäl för att hålla nere prisstegringarna för att på det sättet bevara realvärdet av de olika berörda bidragen och transfereringarna. Men, som vi har sagt från regeringens sida, för att kunna bekämpa inflationen med kraft och effektivitet måste regeringen få hjälp av en rad olika grupper och instanser i samhället. Vi kan inte klara det enbart med den ekonomiska politiken. Här hänger det också på hur man agerar i företag, kommuner och organisationer. Men jag tycker att vi har fått betydande stöd redan nu. En rad kommuner kommer att tillämpa samma budgeteringsprinciper som staten, dvs. lägga ett tak på budgetposter och anslag under nästa år. De allmännyttiga bostadsföretagen och hyresgästföreningarna har gjort upp om rekordlåga hyreshöjningar för 1984 och därmed lagt tak för inflationen på en väsentlig del av vår totala konsumtion. Lägger man till detta det faktum att den importerade inflationen torde bli låg och att kostnadsläget i företagen förbättras av den mycket snabba ökningen av deras produktivitet måste vi dra slutsatsen att det finns mycket goda förutsättningar att nå inflationsmålet 4 76 under loppet av 1984. Men ytterligare en förutsättning är att den kommande vårens avtalsrörelse resulterar i nominella lönepåslag som är förenliga med den målsatta inflationstakten. Avtalsrörelsen är det nålsöga genom vilket krispolitiken nu måste pressa sig för att kunna ge de önskade långsiktiga förbättringarna av vårt ekonomiska läge. För att avtalsrörelsen skall resultera i en kostnadsstegring som inte försämrar vår konkurrenskraft måste tre förutsättningar uppfyllas. För det första måste vi införa löntagarfonder, så att de största vinsterna fördelas på ett mera rättvist sätt. Vi kan inte begära att löntagarna skall hålla tillbaka lönekrav och konsumtion samtidigt som en liten grupp redan mäktiga och förmögna kapitalägare blir ännu mäktigare och förmögnare. För det andra måste de ökade vinsterna utlösas i en uppgång av investeringarna. Som jag tidigare har visat tyder allt också på att industriinvesteringarna börjar öka igen nästa år. Men för det tredje måste vi inse att vi som nation aldrig kan få ut mer i lön för vårt arbete än vad andra faktiskt är villiga att betala i ersättning för vad vi producerar. Det avgörande är nu att kostnaderna för svenska produkter inte stiger mer än i andra länder som konkurrerar med oss på världsmarknaden. Och i de länderna har man till priset av en hög arbetslöshet kraftigt pressat ner takten i kostnadsoch prisstegringarna. Om vi skall kunna göra det andra länder däremot inte förmår — pressa ner arbetslösheten — måste vi behålla den konkurrenskraft vi nu skaffat oss. Det är dessutom så, att utsikterna att börja förbättra levnadsstandard och realinkomster ökar, om vi kan hålla igen på ökningen av de nominella inkomsterna. Det finns vid det här laget många års bittra erfarenheter av hur i kronor och ören stora lönehöjningar snabbt ätits upp av nya prisstegringar, som fördärvat köpkraft och levnadsstandard och till slut också sysselsättningen. Därför borde avtalsrörelsen inriktas på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för bättre reallöner till minsta möjliga kostnad för produktionen och sysselsättningen. Jag är fylld av tillförsikt att det skall lyckas. Fru talman! Jag har redovisat ett antal omständigheter som gör att vi kan se med ökad optimism på framtiden. Samtidigt vet vi — och skall inte ett ögonblick dölja — att många svåra steg återstår. Vi måste fortsätta att bedriva den nu inledda politiken med stor konsekvens och stor stramhet. Vi måste långsiktigt även besegra obalansen i den offentliga ekonomin. Det är därför viktigt att undvika överord om hur ljus framtiden blir och om hur snabbt vi kan komma därhän att vi kan säga att vi har nått fram till balans och tryggad sysselsättning i Sverige. Icke desto mindre har vi nu tagit ett avgörande steg bort från den dystra utveckling vi hade under 1970-talets andra hälft och under de första åren på 1980-talet. Produktionen stiger, utrikeshandeln förbättras och sysselsättningsläget ljusnar. Det är därför inga överord att säga: Nu är vi på rätt väg.

Fru talman! Finansministerns anförande var som ett tal inför Högsta Sovjet, långt, fullt av produktionsstatistik och klätt i en förskönande språkdräkt. Jag får ändå säga att det är trevligt att lyssna på finansministern, som, till skillnad från finansutskottets ordförande, är beredd att sakligt diskutera uppläggningen av den ekonomiska politiken. Man blir något förvånad över den bild av verkligheten som finansministern försöker frammana. Det är ju ändå så, att den ekonomiska utvecklingen i så många avseenden har gått mot det sämre. Bruttonationalproduktens ökning förutsades i våras av regeringen bli ca 2 20. I den proposition vi i dag behandlar har den i all tysthet värderats ner till bara 1 90. Det är faktiskt så, Kjell-Olof Feldt, att sysselsättningen f. n. är betydligt lägre än den var för ett år sedan. Arbetslösheten är högre, det kan man väl inte komma ifrån. Inflationen är både högre än den var för ett drygt år sedan och mer än dubbelt så hög som i viktiga konkurrentländer. Industriinvesteringarna fortsätter i år att sjunka och är nu lägre än på 25 år, och som jag anförde tidigare har man anledning att vara pessimistisk även inför nästa år. Bostadsinvesteringarna fortsätter att sjunka och kommer att göra det även nästa år. Det är orsaken till de uppvaktningar som nu förekommer från bostadsfackets sida. Det allvarligaste tror jag ändå är att de offentliga utgifterna fortsätter att växa i accelererande takt. Detta är det grundläggande problemet i vår ekonomi. Finansministern frågade vad som är orsaken till att industriproduktionen och exporten dock ökar. Jag skall ge honom mitt svar. Orsaken är för det första naturligtvis den draghjälp vi får utifrån, från — observera det — borgerligt styrda länder som USA, Japan, förbundsrepubliken Tyskland och Storbritannien. Dessa har, till skillnad från socialistiskt styrda länder, nu ordentlig kraft i sin ekonomi. Dessutom har vi naturligtvis fått ett förbättrat kostnadsläge inte bara på grund av den socialdemokratiska devalveringen, utan även till följd av de devalveringar som genomfördes under den borgerliga perioden. Problemet är att vår kostnadsutveckling nu är så snabb — snabbare än i konkurrentländerna — att den fördel vi har skaffat oss tyvärr hotar att bli temporär, att bli kortvarig. Vi kommer i så fall att inom kort stå inför förnyade problem i stället för att allting skulle ljusna och bli så vackert framöver. Finansministern tackar oppositionspartierna för att vi i alla fall stöder regeringens förslag om utgiftsminskningarna. Han har tidigare uttryckt skepsis om huruvida vi verkligen skulle göra detta. Jag noterar nu detta erkännande. Vår ståndpunkt är att det behöver sparas mycket mer. Det är — jag upprepar det — ett ovanligt tacksamt utgångsläge för finansministern att i parlamentet ha en opposition som är beredd att göra betydligt mer när det gäller utgiftsminskningar än vad faktiskt regeringen har föreslagit. Regeringen försummar enligt min uppfattning den långsiktiga utvecklingen och koncentrerar sig på stabiliseringsoch fördelningspolitiken. Jag skall återkomma till fördelningsfrågorna i mitt nästa inlägg. Jag skall nu bara ta upp vad finansministern sade om arbetslösheten. Han påstod att en neddragning av budgetunderskottet med 15 miljarder, som vi föreslår, skulle leda till en ökning av arbetslösheten med 50 000 personer. Kjell-Olof Feldt tycks tro att det är möjligt att upprätthålla sysselsättningen utan att angripa budgetunderskottet från utgiftssidan. Men det är i grunden fel. Arbetslöshetsproblemet beror inte på ett för litet budgetunderskott eller en för liten ökning av de offentliga utgifterna. Om det vore så, skulle vi i dag inte ha något problem. Tvärtom skulle vi tillsammans med andra länder som har stora budgetunderskott — Belgien, Danmark och Italien — ha en enastående hög sysselsättning. Men så är inte fallet, som alla vet. Finansministern tycks ha fått sambanden mellan orsak och verkan i ekonomin om bakfoten. För ekonomisk tillväxt krävs en uthållig industriell expansion. Då är det nödvändigt att dra ner budgetunderskottet. Endast genom besparingar och genom att minska de offentliga utgifterna kan vi sänka inflationstakten. Bara på denna väg kan vi få ner räntenivån och skapa utrymme för näringslivets tillväxt. Kjell-Olof Feldt tycks helt bortse från de dynamiska effekter som åstadkoms genom att staten minskar sin kreditefterfrågan, genom att löneoch marginalskatterna sänks och genom att näringslivet ser att politikerna klarar budgetpolitiken. Om Kjell-Olof Feldt menar allvar med sina anklagelser mot oss är han faktiskt skyldig att förklara, hur det kan komma sig att regeringen genom sitt eget åtstramningspaket, omfattande drygt 7 miljarder, medvetet tänker öka arbetslösheten med 25 000 personer — enligt det beräkningssätt som finansministern använder.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt säger att vi i oppositionen stoltserar med någon sorts konsekvens och avser då situationen före resp. efter valet. Vad man än vill säga om socialdemokratin, så kan man inte berömma regeringspartiet för att ha intagit en konsekvent hållning i sin politik före resp. efter valet. Det är en ganska anmärkningsvärd skillnad de facto mellan regeringspartiets agerande nu och dess agerande i valrörelsen i fjol. I övrigt tycker jag att det är trevligt att finansministern här visat vilja till att etablera en dialog och att sakligt debattera den ekonomiska politiken. Kjell-Olof Feldt utgår från en OECD-analys. Att den offentliga sektorns utveckling och ökningen av strukturella förändringar är så betydande beror naturligtvis i ganska stor utsträckning på den automatik i transfereringarna som vi haft här i landet och som i hög grad har gjort att våra ekonomiska problem ackumulerats. Det är väl om vi är beredda över partigränserna att ta itu med problemen. Jag erinrar mig att när vi diskuterade det här tidigare hade socialdemokratin, det dåvarande oppositionspartiet, inget alternativ. Det är skönt att vi nu har kommit så långt att vi verkligen är beredda att ta itu med automatiken i transfereringarna. Det är en ganska ljus bild som finansministern målar upp. Han säger att BNP stiger, liksom industriproduktionen, och att vi har fått en bättre konkurrenskraft. Ja, det är riktigt och värt att notera; det ger underlag för betydande optimism, även om uppgången t.ex. när det gäller skogsindustrin i oroande hög grad är beroende av den extremt höga dollarkursen. Men det finns naturligtvis i den internationella konjunkturen i dag en utveckling som är mycket gynnsam för vissa delar av den svenska industrin. Detta kommer att leda till ökade investeringar — det har finansministern säkert rätt i, det hoppas jag. Och detta leder till slutsatsen att kapitalmarknadens funktion blir en strategisk fråga under nästa år. Kommer industrins behov av investeringskapital att kollidera med den statliga upplåningen? Det är ytterligare en omständighet som aktualiserar den strama finanspolitik som i mycket hög grad sätter sin prägel på den här debatten. Finansministern säger vidare att sönderfallet i ekonomin har upphört. Men det är väl att ta i. Vi har ju helt enkelt ett ackumulerat lånebehov, olösta problem när det gäller det statliga budgetunderskottet. Det är så att säga den latenta inflationsfaran, och det är väl att ta till överord att säga att problemen nu är över. Devalveringen var en helhetsstrategi, säger finansministern. Ja, men devalveringens effekter och det slutliga resultatet beror ju helt och hållet på eftervården. Hur lyckas vi ta till vara de konkurrensfördelar som devalveringen onekligen gett? Där kommer vi återigen tillbaka till budgetpolitikens centrala roll. Den fråga som jag skulle vilja ställa till finansministern här i dag — för att han litet utförligare skulle uppehålla sig vid detta — är om han anser att de hittillsvarande linjerna när det gäller budgetpolitiken är tillfredsställande. Är takten i begränsningen av budgetunderskottet tillfredsställande? Tydligen anser regeringschefen det, att döma av det uttalande som flera talare har citerat här i dag. När jag jämför statsministerns uttalande om att ytterligare besparingar inte är nödvändiga med finansministerns uttalanden här drar jag den slutsatsen att den stora klyftan i svensk politik inte finns mellan de borgerliga partierna — som i stort sett är överens om färdriktningen — utan inne i det socialdemokratiska partiet. Sett ur allmänpolitisk synvinkel är det ganska oroande, för det slumpar sig ju faktiskt så att socialdemokraterna sitter i regeringsställning, och det är ingen bra grund för att utöva regeringsmakten att partiet är så djupt splittrat som det uppenbarligen är. Vi märker mycket tydligt i utskotten i det här huset att socialdemokratin i dag är splittrad beträffande många centrala frågor. Finansministern säger att centern inte vill medverka till obehagliga besparingsbeslut. Vi tycker att det här sparpaketet är illa konstruerat, och vi vill hänvisa till vårt budgetalternativ från januari och till den omständigheten att vi kommer tillbaka om mindre än en månad med en värdering av den budgetproposition som då läggs fram. Vi menar att man bör ta ett samlat grepp när det gäller budgetpolitiken och inte ägna sig åt den tuvhoppning som regeringen gör, med sitt sparpaket. Vi sparade f. ö. 12 miljarder i ett sparpaket i regeringen Fälldin III. Vilken var finansministerns inställning till det sparpaketet?

Fru talman! Finansministern uppehöll sig i sitt anförande rätt mycket vid det förflutna. Låt mig påminna om att budgetunderskottet har ökat kontinuerligt ända sedan 1970 med undantag för ett enda budgetår, 1975/76, och det har sin speciella förklaring. Budgetunderskottet har fortsatt att öka sedan valet 1982 med ca 10-12 miljarder kronor, från 75 till ca 86 miljarder kronor. Jag sade i mitt första anförande att även de icke-socialistiska regeringarna har ett ansvar för den här utvecklingen med stigande budgetunderskott. Men självfallet har den socialdemokratiska regeringen ett betydande ansvar för att budgetunderskottet har fortsatt att öka efter valet 1982. Jag tycker att de försök som har gjorts här från socialdemokratisk sida att skylla ifrån sig när det gäller ökningen av budgetunderskottet under de senaste åren är ganska ynkliga. Sanningen är ju att trenden mot stigande budgetunderskott hittills icke har brutits; tvärtom har man låtit underskottet öka i snabbare takt på grund av återtagna och senarelagda besparingar jämfört med mittenregeringens besparingspaket. På 14 månader har budgetunderskottet ökat med drygt 10 miljarder kronor. De åtgärder som nu föreslås för att minska budgetunderskottet ger knappt 5 miljarder kronor. Det är klart att vi från folkpartiets sida anser att det är bra att den socialdemokratiska regeringen i sin proposition nu föreslår ett antal besparingar, och vi ger också vårt stöd till dessa besparingsförslag, med undantag för nedskärningen av hjälpen till de fattiga länderna. Men vi menar att detta inte är tillräckligt. Finansministern hänvisade till en OECD-undersökning som visade att större delen av ökningen av budgetunderskottet hängde samman med strukturella faktorer i budgeten. I detta sammanhang skulle jag vilja fråga vad regeringen gör för att komma till rätta med det här långsiktiga problemet. Det kan väl ändå inte vara så att man föreställer sig att de besparingar som nu föreslås och som uppgår till ca 5 miljarder kronor skall räcka? Jag begär inte något svar när det gäller detaljerna i budgeten. Jag förstår att man inte nu kan lämna sådana besked, men jag tycker att finansministern skulle kunna säga någonting om vilken målsättning regeringen har när det gäller att minska underskottet i statsbudgeten. Oenigheten och villrådigheten inom socialdemokratin och inom regeringen på den ekonomiska politikens område har i den här debatten egentligen fått ett rätt patetiskt uttryck. I propositionen och i finansutskottets majoritetsskrivning finns mycket drastiska formuleringar om riskerna med ett bestående stort budgetunderskott. Man säger att det kan leda till drastiska och långtgående omprövningar av den offentliga sektorns storlek. Vi står nu inför valet, sägs det i finansutskottets skrivning, att omedelbart vidta åtgärder för att minska underskottet eller att senare tvingas acceptera att den offentliga sektorn skärs ned. Jag skulle kunna redovisa ganska många skrivningar med samma innebörd. Samtidigt vill emellertid landets statsminister i den åberopade intervjun i Veckans Affärer försöka tona ned problemet med budgetunderskottet. Jag läste en intervju med Kjell-Olof Feldt i Göteborgs-Posten, vilken jag tolkade på ungefär samma sätt som när det gäller det som Kjell-Olof Feldt och Arne Gadd sade här i kammaren i dag om att vi är på rätt väg och att det finns anledning till optimism. Detta kan ju uppfattas som att regeringen tycker att man redan har gjort tillräckligt för att komma till rätta med budgetunderskottet. Om regeringen anser sig kunna komma ned till ett budgetunderskott på 83 miljarder kronor, som var den aktuella siffra som finansministern nämnde, vill jag fråga: Är man nöjd med detta? Jag tycker inte att det finns fog för den här beskrivningen av att svensk ekonomi har tillfrisknat eller är på väg att tillfriskna. Vi har fortfarande en hög arbetslöshet. Vi får i år sjunkande reallöner, investeringarna ligger kvar på en mycket låg nivå — även om de skulle öka något under 1984 — och budgetunderskottet och statsskulden ökar. Folkpartiet har ju en annan uppfattning om inflationen under nästa år. Fru talman! Om vi nu är på rätt väg, om anpassningen av kostnadsläget i Sverige verkligen innebär att vi återställer vår internationella konkurrenskraft, är det mycket viktigt att vi kan behålla den konkurrensfördelen. F. n. ökar priserna på svenska verkstadsprodukter i en årstakt på bortåt 10-12 96 medan producentprisökningen i viktiga konkurrentländer som USA, Japan och Västtyskland ligger på kanske bara 2 26. Detta sammantaget med LO:s aktuella lönekrav är fakta som jag tycker borde dämpa finansministerns optimism och belåtenhet något.

Fru talman! Finansministern var i sitt anförande mycket vältalig beträffande den ekonomiska utvecklingen, framgången på exportmarknaden och de ökade vinsterna i bolagen. Det här är saker som jag också hade med i mitt huvudanförande, där jag pekade på att detta är fakta i dagens ekonomiska verklighet. Men det är bara en sida av saken. Den andra sidan — som jag bedömer som den allra mest väsentliga och allvarliga — är att arbetslösheten kvarstår och t.o.m. ökar. Jag hävdar att man inte kan göra en seriös bedömning av den ekonomiska politikens utveckling utan att ta med det faktum att arbetslösheten kvarstår och fortfarande orsakar samhället stora kostnader. Man kan inte förenklat säga att det går bra för Sverige bara för att det går bra för exportindustrin. Det diskuteras om man skulle kunna föra en expansiv politik eller inte — och så dömer man snabbt ut vår politik som expansiv. Men det är den inte. Jag håller med om att det kanske vore lämpligt att föra en debatt om huruvida det inte borde föras en ännu mer expansiv politik, men den politik som vi i dag lägger fram förslag om är balanserad i förhållande till regeringens. Vi har valt att lägga fram sådana förslag som skyddar de sämst ställda när det gäller fördelningspolitiken men också ger utrymme för den offentliga sektorns tillväxt. Det är fjärran från det som finansministern sade, nämligen att vpk kräver nu och vill betala senare. Han påstod att vi skulle ha något slags världsrekord i ansvarslöshet. Det är en direkt osanning. Men jag skall inte gå alltför långt i mina angrepp på finansministern, utan jag tolkar honom så att han faktiskt inte har läst våra förslag. Förslagen är följande: Vi vill förstärka inkomsterna utöver vad regeringen har föreslagit genom en höjd reavinstbeskattning på aktier, vi vill ha en höjd omsättningsskatt på börsaktier, vi vill ha en skärpt engångsskatt på förmögenheter och vi vill riva upp skatteöverenskommelsen. — Detta ger inkomster på 13,7 miljarder utöver regeringens förslag. Sedan vill vi spara litet mer än regeringen genom att avbryta projektet JAS, dens.k. dyrgripen. Vi menar att det fortfarande är möjligt att avbryta det projektet, som kommer att kosta samhället enorma pengar — ingen vet hur mycket. Men denna barlast kommer att vara förödande för den ekonomiska utvecklingen framöver. Sedan yrkar vi avslag på en del föreslagna nedskärningar. Det gäller t.ex. u-landsbiståndet. Vi tycker vidare att man skall uppfylla vallöftena till pensionärerna. Vi vill inte ha försämring vad gäller läkemedel och patientavgifter. Vi tycker att SJ skall få behålla sina investeringspengar — det saknas medel för att utveckla den kollektiva trafiken. Vi vill inte göra besparingar på skolans område. Vi vill behålla livsmedelssubventionerna. Vi vill också yrka avslag på vissa besparingar inom arbetsmarknadsoch bostadsdepartementens områden. Detta sammantaget — inkomstförstärkningar och besparingar — gör att vi får råd att återbetala de 5 miljarder till kommuner och landsting som borgarna drog in och som regeringen tillsammans med oss kritiserade mycket hårt — medan regeringspartiet fortfarande var i opposition. Varför vill vi då betala dessa pengar till kommuner och landsting? Varför är det så viktigt? Jo, därför att vi inte delar regeringens uppfattning att man först måste låta industrisektorn expandera för att se om man möjligen får råd att utveckla den offentliga sektorn, utan vi menar att en utveckling av de kommunala och landstingskommunala sektorerna har en central roll i kampen mot arbetslösheten. Vi tycker att man skall lämna tillbaka de här pengarna, så att kommuner och landsting kan sätta i gång olika projekt, bemanna vårdavdelningar, utveckla barnomsorgen och vidta andra åtgärder som ger jobb och social nytta och minskar arbetslösheten. Detta har vi täckning för i vårt budgetförslag. Häri ligger alltså ingen som helst ansvarslöshet, det innebär ingen räkning utställd på framtiden. Så som regeringens förslag och vårt motförslag nu ligger har vi täckning för vartenda öre. Men det drabbar naturligtvis de rika och börsspekulanterna långt värre än vad regeringen vågar föreslå. Det är det som är den springande punkten, och det är där den politiska och ideologiska skillnaden ligger. Vi vill ta från de rika för att få till stånd en utveckling som bringar ned arbetslösheten, men det törs inte regeringen.

Fru talman! Lars Tobisson tyckte att mitt anförande hade en kommunistisk anstrykning genom att det innehöll produktionssiffror och, om jag förstod det rätt, klädde fakta i en förskönande språkdräkt. Om det är så att kommunistskräcken griper Lars Tobisson av sådana anledningar kan jag förstå varför han ser löntagarfonderna som ett hot mot demokratin och friheten. Behövs det inte mera för att få Lars Tobisson att se Kremls murar växa upp här i riksdagshuset tycker jag att han skall tänka om i fråga om sin agitation i löntagarfondsfrågan. Jag vet uppriktigt sagt, fru talman, inte om det lönar sig att vi bråkar om statistiken. Jag menar att sysselsättningsläget har förbättrats, att inflationen i år är lägre än vad den var motsvarande period fram till regeringsskiftet i fjol, att arbetslösheten nu bromsas upp medan den under 1982 steg kraftigt osv. Men vi brukar ju inte komma så långt när vi försöker oss på den typen av statistisk exercis. På en punkt skulle jag ändå vilja försöka få klarhet i var moderaterna står. Det är när det gäller orsaken till förbättringarna. Nu erkänner Lars Tobisson, även om det sker litet motvilligt, att det ändå på några punkter i dag går bättre i Sverige. Det skulle tydligen helt och hållet bero på den internationella konjunkturuppgången. Men förklara då varför vi ökar våra marknadsandelar med mellan 8 och 10 96 i år! Förklara varför vi kan hålla tillbaka importen trots en påtaglig ökning av produktionen och aktiviteten i ekonomin! Dessa förbättringar av vårt marknadsläge måste ju ha någon annan orsak än en internationell konjunkturuppgång. Är det ändå inte så att det som har hänt är att vi har fått andra konkurrensförutsättningar, att svensk industri är bättre rustad än ni trodde — kanske också bättre rustad än vi trodde — för att ta itu med en ny period av tillväxt och utveckling? Om det är så, är det inte då bättre att även oppositionen erkänner att industrin kanske är i ett ganska gott skick, att den har skäl att tro litet på framtiden? Borde inte omsorgen om nationens väl och ve göra att man på den punkten inte försökte injaga onödig oro och skräck i folk — detta så mycket mera som företagarna själva inser det? Nils Åsling talade om att vara konsekvent före och efter valet. Jag tar mig faktiskt friheten, fru talman, att berätta — även om min blygsamhet egentligen skulle förbjuda mig det — att den högläsning ur löntagarfondspropositionen som Lars Tobisson stod för i själva verket var en högläsning ur min lilla skrift Ett konkret och handfast program, som vi lade fram före valet; den återfinns nästan ordagrant i min löntagarfondsproposition. Jag vill nämna detta därför att vi redan före valet i en skrift som spreds i ganska stor upplaga gjorde klart att det redan före 1976 fanns problem. Även under den socialdemokratiska regeringstiden hade många av våra ekonomiska problem börjat synas. Men vad jag ville visa i den skriften — och det står jag fast vid än i dag — var att den borgerliga politiken var ett helt felaktigt recept att lösa problemen, att ni skapade nya problem och förvärrade dem som fanns. Jag har inte för ett ögonblick förnekat att den svenska industrins problem hade sina rötter långt djupare än i den borgerliga regeringspolitiken. De uppstod inte när ni övertog regeringsmakten i oktober 1976. Jag har ingenting att dölja i det avseendet, Nils Åsling, beträffande historieskrivningen. Jag instämmer också med Nils Åsling på en annan punkt. Inte heller jag anser att problemen över huvud taget är över. Jag vill tvärtom understryka att de slutliga resultaten av t.ex. devalveringen återstår att utvärdera. Vi befinner oss bara i det första steget av den ekonomisk-politiska strategi som vi har lagt upp. Det är det andra steget som vi nu försöker genomföra, nämligen att konsolidera ställningarna genom att få ned inflationen och trygga sysselsättningen i företagen. Beträffande ökningen i budgetunderskottet de senaste åren vill jag säga till Björn Molin att det tyvärr låg gamla räkningar som vi var tvungna att betala. Det allra besvärligaste och på sitt sätt mest förvånande var att min företrädare, Rolf Wirtén, hade räknat fel på statens ränteutgifter. Dessa har vi fått räkna upp med nästan 9 miljarder kronor. Enbart det förklarar faktiskt uppgången av budgetunderskottet. Vidare upptäckte vi att Svenska Varv omedelbart måste få uppemot 5 miljarder kronor för att inte gå i konkurs, och det var inte förutsett. Det var heller inget stort inslag i den borgerliga valrörelsen att det låg sådana räkningar och väntade på nästa regering. Det hörde jag aldrig vare sig Björn Molin eller någon annan borgerlig företrädare tala om. Men vi fick alltså ta hand om dessa räkningar. Trots att vi har bedrivit en mycket hård budgetpolitik och genomfört icke obetydliga skattehöjningar har vi inte kunnat klara allt. Men vi har ändå klarat upp mycket av det vi fick överta. Jag har inte, Björn Molin och andra borgerliga talesmän, påstått att svensk ekonomi är frisk, men jag påstår att febern börjar sjunka. Det är ännu en bit kvar tills temperaturen är normal och hälsans rosor har återvänt på patientens kinder. Det gör att jag är utomordentligt försiktig med att utropa någon som helst seger i det arbete vi håller på med. Vpk har gjort sig mödan att ställa upp en numerisk tabell som visar att man för ett slags budgetpolitik. Det brukar inte alltid vpk besvära sig med. Det är bara det att 10 miljarder kronor av de skattehöjningar ni föreslår är helt orealistiska och aldrig kan tas ut. Om aktiemarknaden pålades 10 miljarder i beskattning skulle kurserna rasa i botten. Ni skulle aldrig få in dessa pengar. Man måste väl ändå ha något begrepp om de realiteter som ligger bakom siffrorna. Det går inte att kasta sig över en marknad av detta slag med den här typen av våldsamma skattehöjningar utan att kurserna går i botten. Ni skulle aldrig få in ens bråkdelen av pengarna. Vad ni håller på med är bara ett slags fönsterskyltning. Slutligen, fru talman, några ord om synen på budgetunderskottet, som uppenbarligen är oppositionens stora nummer i denna debatt. Varför gjorde inte ni allt det ni nu anser kan göras när ni hade makten? Ni uppträder som ett barn som har kastat ut badbollen i vattnet och sedan står och skriker åt någon annan att hämta in den. Ni skjuter också förbi målet. Vi har aldrig sagt att vi inte skall ta ned budgetunderskottet. Frågan är bara hur och med vilka metoder. Ni vill, påstår ni, göra det med hjälp av kraftiga och snabba nedskärningar av statsutgifterna, även om det skapar arbetslöshet och går ut över välfärd och rättvisa. Det spelar ingen roll för er — budgetunderskottet skall tas ned snabbt. Vi menar att den politiken inte ens kommer att leda till det åsyftade resultatet. Vi anser att det måste finnas fyra element för att budgetunderskottet skall kunna minska. Det första är att vi för en politik för tillväxt och ökad sysselsättning — och det gör vi. Det andra är en effektivisering av den offentliga verksamheten — sparsamhet i vanlig, gammaldags mening. Den politiken hade ni i och för sig inlett, men vi fullföljer den och driver den hårdare. Dessutom tar vi bort automatiken på alla de områden där vi kan göra det. Det tredje elementet är faktiskt att direkt skära ned utgifter. Det har vi föreslagit i denna proposition, och vi har delvis fått ert stöd för det. Det fjärde är att vi måste försöka hitta de möjligheter som finns att öka statens inkomster, dvs. höja skatten på de områden där detta är möjligt att göra utan att andra mål för vår ekonomiska politik hotas. På denna punkt får vi mycket litet stöd av er. Alla dessa fyra element — tillväxt och sysselsättning, besparingar, nedskärningar och ökade inkomster — krävs. Det är efter dessa vägar som vi arbetar, och de kommer att leda till resultat — det kan jag försäkra.

Fru talman! Det är betecknande att Kjell-Olof Feldts tankar omedelbart går till löntagarfonder när jag i lättsam ton nämner Högsta Sovjet. Med anledning av vad finansministern sade beträffande min förklaring till att industriproduktionen och exporten ändå går bättre vill jag påminna om att jag inte bara talade om draghjälp utifrån, utan också, Kjell-Olof Feldt, om den kostnadsfördel som svensk industri har fått genom flera devalveringar. Jag nämnde i detta sammanhang också att problemet är att denna fördel snabbt äts upp genom den snabbare prisstegringen här i landet. Kjell-Olof Feldt återkom inte till sina anklagelser mot oss moderater för att vilja skapa arbetslöshet. Jag noterar då att han tycks tillfredsställd med den argumentation som jag förde. Jag skulle vilja vända på steken och höra efter om finansministern tror på vad han själv tidigare skrivit om budgetunderskottens och den växande statsupplåningens negativa effekter på sysselsättning och penningvärde. Eller backar regeringen när den inte klarar av att genomföra sina intentioner i den praktiska politiken även från sin syn på de grundläggande sambanden i ekonomin? Finansministern påstod i sitt huvudanförande att vår politik skulle leda till att en industriarbetarfamilj skulle förlora några tusen kronor medan en höginkomstfamilj skulle få ungefär lika mycket mer. Det resonemanget bygger på beräkningar som först åberopades av Olof Palme i löntagarfondsdebatten med Ulf Adelsohn och som sedan förekommit i pressen. Dessa räkneexempel är emellertid ointressanta, eftersom de baseras på en felaktig och direkt vilseledande metodik. Urvalet av moderata besparingar och skattesänkningar är godtyckligt gjort och därför missvisande. Jag skall ge några exempel på detta. Vårt förslag till sänkt ersättningsnivå i sjukoch föräldraförsäkringen beräknas kosta mer för industriarbetarfamiljen, trots de lägre inkomsterna. Förklaringen är att den familjen antas ha nästan dubbelt så många sjukoch föräldraledighetsdagar som höginkomsttagarfamiljen. Det finns naturligtvis ingenting som säger att det skall vara på det viset. Vårt förslag till nedtrappade räntebidrag påstås höja hyreskostnaden för industriarbetarfamiljen med 1 900 kr. Höginkomsttagarfamiljen däremot antas bo i ett hus utan räntebidrag — vilket naturligtvis höjer kostnadsläget — men skulle därigenom inte beröras i detta sammanhang. Nu finns det låginkomsttagare som bor utan räntebidrag och höginkomsttagare som bor med räntebidrag. Detta visar egentligen subventioneringens avigsidor. Det visar också att finansdepartementets kalkyler är godtyckliga. Det gäller även på skattesidan. Det är beklagligt att behöva konstatera att osakligt gjorda beräkningar nu används av självaste finansministern för att angripa vår politik för en sanering av statsfinanserna. Det är dubbelt beklagligt eftersom man angriper en politik som bl.a. riksbankschefen, en lång rad socialdemokratiska ekonomer och de ekonomiskt kunniga medlemmarna av regeringen — jag tror inkl. Kjell-Olof Feldt — i grund och botten slåss för. Våra besparingar är just från fördelningssynpunkt välmotiverade. De innebär, som jag tidigare sagt, att vi lånar mindre från våra barn och barnbarn. De centrala fördelningspolitiska konflikterna står i dag mellan vår generation och nästkommande generationer och mellan den privata och den offentliga sektorn. Vår inställning är att vi i vår generation själva skall betala för det vi kostar på oss och att offentliga transfereringar och konsumtion skall hållas tillbaka till förmån för löneök ningar till dem som skall arbeta oss ur krisen. Jag skulle vilja sammanfatta vår uppfattning om vad som krävs inom den ekonomiska politiken med att som viktigast beteckna en sänkning av budgetunderskottet genom att man bantar statsutgifterna. Och jag vill till slut fråga Kjell-Olof Feldt, om regeringen avser att genomföra några fler utgiftsminskningar under mandatperioden än dem som vi hittills sett; de kommer faktiskt inte att gå igenom helt och fullt, eftersom delar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen revolterar. Det är väl inte mycket värt att tala om splittring på den borgerliga sidan när man inte ens förmår att hålla ihop sitt eget parti och sin egen riksdagsgrupp. Får vi se fler sådana förslag, eller har spararna i finansdepartementet gett upp kampen i rosornas krig?

Fru talman! Finansministern åberopar sina skrifter om löntagarfonderna som bevis för att han har hållit en konsekvent linje före och efter valet. Jag skall erkänna att det inte är något tvivel om att socialdemokratin, även om vägen har varit slingrig, nu har hamnat i den situationen att ett löntagarfondsförslag skall behandlas här i kammaren. Så till vida har man varit konsekvent.

Nu uttrycks alltså ambitionsnivån för socialdemokratin när det gäller sysselsättningen som minskad ökningstakt i arbetslösheten. Tala om konsekvens! Det är kanske inte så underligt att Lars Tobisson fick associationen till ett annat parlament, där den marxistiska dialektiken spelar en större roll än i den här kammaren. Vi har centrerat debatten väldigt mycket kring budgetunderskottet och besparingarna. Utan tvivel är det stora budgetunderskottet det som oroar i eftervården efter devalveringen. Det är det som egentligen kommer att avgöra om devalveringen ger den effekt för vår konkurrensförmåga och därmed för sysselsättningen som vi eftersträvar. Där försöker finansministern gång efter annan skylla på den tidigare regeringen. Han talar om att Svenska Varv hade en dold räkning på 5 miljarder etc. Jag har tidigare haft tillfälle att här i kammaren säga att den socialdemokratiska regeringen under ett år har öst 13-14 miljarder över de statliga företagen på ett anmärkningsvärt kritiklöst sätt. Man har så att säga förskotterat framtida förluster utan att vidta nödvändiga åtgärder för att effektivisera den statliga sektorn. Jag skall inte ta upp frågan om möjligheten av att börsnotera statliga företag och därmed utnyttja den allmänna riskkapitalmarknaden för dem. Det här området har man medvetet eller omedvetet på ett anmärkningsvärt sätt misskött och därmed själv bidragit till att blåsa upp budgetunderskottet. Kom inte och dra detta exempel igen! Det borde nu finnas förutsättningar att pressa tillbaka budgetunderskottet. Förutsättningarna är, som jag sade tidigare, radikalt förändrade på så sätt att den här regeringen till skillnad från den förra har en opposition som är beredd att medverka till att pressa tillbaka budgetunderskottet. Jag har tidigare sagt att centerpartiet för sin del är berett att ta sitt ansvar och medverka i detta. Vi återkommer med vårt budgetalternativ i januari. Vi är dock oroade av en del tendenser i de åtgärder regeringen har vidtagit för att t.ex. styra upplåningen utanför banksystemet. Vi vet ännu inte hur hushållen kommer att reagera på allemanssparandet, men vi vet en sak: kapitalströmmarna kommer sannolikt att dras undan från mindre företag, lokala marknader etc. , vilket vi finner ganska oroande. Detta är ytterligare en anledning för oss att markera att budgetunderskottets nedpressande är en central politisk fråga. Sedan är naturligtvis hela inflationsutvecklingen oroande. Finansministern hänvisar till en relativt tillfredsställande utveckling, som han säger. Han jämför med den genomsnittliga inflationsutvecklingen i vårt land under tidigare år. Men det väsentliga och det avgörande är ju vår inflation sedd i relation till inflationen i vår omvärld och till OECD-genomsnittet. Man kan knappast komma ifrån att vi f. n. ligger dubbelt upp mot OECD-genomsnittet när det gäller inflation, och det är minsann ett memento att ta varning av. Beträffande budgetunderskottet skulle jag till sist vilja säga att det finns anledning att söka samförstånd här i kammaren och att söka få till stånd en konstruktiv debatt i finansutskottet.

Jag skulle också vilja säga: Sluta med försöken att avveckla småföretagspolitiken, sluta med att avveckla regionalpolitiken, sluta med att avveckla jordbrukspolitiken för Norrland! Detta är också väsentligt för att kunna upprätthålla ett förtroende, så att vi kan föra en dialog och lösa de angelägna frågor vi har framför oss.

Fru talman! Finansministern sade att oppositionen gjorde budgetunderskottet till ett huvudnummer i den här debatten, och det har vi gjort. Det beror på att det är detta som är bakgrunden till hela den här diskussionen. Orsaken till att regeringen nu har lagt fram förslag om minskning av u-hjälpen, om nedskärning av livsmedelssubventionerna, om förändring av indexeringen av pensionerna, om höjda kostnader för läkemedel osv. är ju att också regeringen oroar sig för budgetunderskottet. Det är alltså detta som är utgångspunkten för dagens debatt. Då har vi ställt frågor, först till finansutskottets ordförande och sedan till finansministern: Vad har socialdemokratin för ambitioner när det gäller budgetunderskottet? Vi noterar de skrivningar som finns i propositionen och i utskottsbetänkandet, där man uttrycker en stark oro över det stora budgetunderskottet. Vi håller med om den beskrivningen, men vi tycker att de åtgärder som man föreslår är otillräckliga. Mot den bakgrunden vill jag för sista gången upprepa frågan: Vad har regeringen för ambition när det gäller budgetunderskottet? Om man nu genom dessa åtgärder lyckas minska underskottet med 5 miljarder och kommer ner till låt oss säga 80 miljarder, är det tillräckligt? Kjell-Olof Feldt sade i sitt senaste inlägg att patienten — jag antar att det var samhällsekonomin — fortfarande hade feber men att febern hade gått ner litet grand. Skall man då dra slutsatsen att det är samma medicin i små doser som skall ges för att febern skall gå ner ytterligare och att det betyder att vi har anledning att räkna med ytterligare några smärre besparingar i statsbudgeten? Jag använder ordet smärre, för jag tycker att det är smärre besparingar, bl.a. jämfört med de besparingspaket vi presenterade från mittenregeringens sida. När jag frågade Arne Gadd, hade han två svar på frågan om vad socialdemokratin skulle göra ytterligare för att ta itu med budgetunderskottet. Det ena var löntagarfonder och det andra var skattehöjningar. Däremot nämnde han inte några ytterligare besparingar. Jag tycker fortfarande att finansministern är skyldig oss svaret. Hur klarar man problemet med budgetunderskottet i en uppåtgående konjunktur, som vi alla hoppas att vi skall få? Vi hoppas ju att det skall bli fart på investeringarna och att det därför blir en ökad kreditefterfrågan. Hur klarar man en sådan situation, om budgetunderskottet ligger kvar på uppemot 80 miljarder kronor? Har kanske finansministern något förslag om tvångssparande i fickan som dyker upp någon gång nästa år i så fall? Fru talman! Kjell-Olof Feldts och socialdemokratins dilemma är naturligtvis att man är fångad mellan å ena sidan den vidlyftiga löftespolitiken under valrörelsen förra året och å andra sidan en insikt i vad den ekonomiska verkligheten kräver. Man lovade att löntagarna, pensionärerna och barnfamiljerna alla skulle få det bättre, bara socialdemokratin vann valet, men de har också alla nu fått erfara den besvikelse som blir resultatet av grusade förhoppningar och svikna löften, därför att löftespolitiken inte tålde en konfrontation med verkligheten. Folkpartiets ekonomiska politik kännetecknas, i motsats till regeringens ekonomiska politik, av att vi säger detsamma nu som vi gjorde före valet förra året. Vi vill stärka näringslivets internationella konkurrensförmåga. Vi vill skapa ett förmånligare investeringsklimat, och vi vill rejält minska budgetunderskottet, framför allt genom utgiftsnedskärningar.

Fru talman! Finansministern använde, som han sade, kommunisternas sifferexercis för att avvisa våra förslag om ingrepp mot aktiespekulanter och andra, som vi anser har råd att betala, och talade om hur fasansfullt det skulle bli om våra skatteförslag drevs igenom. Då måste jag ställa frågan: Är finansministern anhängare av en sådan våldsam förmögenhetsutveckling som har skett på aktiebörsen sedan de sista åren på 1970-talet? Bakgrunden till våra förslag om skatt på aktieomsättning, som nu ändå har godtagits i princip av regeringen, är ju den att så sent som 1979 uppgick omsättningen på Stockholmsbörsen till ungefär 2 miljarder kronor vad gäller aktiehandeln. I år är den uppe i 70 miljarder kronor. Det betyder att omsättningen har ökat med 3 500 96, och jag tycker att det är en förmögenhetsbildning som det faktiskt finns skäl att gå in i när det fattas pengar i statskassan. Så säger finansministern att 10 miljarder skulle allvarligt förändra förutsättningarna för aktiebörsen. Nåväl, vår ökning ligger på 6 miljarder. Jag konstaterar att finansministern tycker att det är rimligt att man för vanliga människor, arbetare och tjänstemän, lågavlönade, pensionärer, barnfamiljer och allt vad ni vill, alla som behöver äta, beskattar maten med 20 9, vilket drar in 18 miljarder. Men han tycker inte att man skulle kunna beskatta aktiehandeln med 10 96. Regeringen drar in bara 1 96, vilket i år betyder ungefär 700 miljoner. Är det rimligt att 20 96 skatt ligger på limpan och bara 1 96 på aktien? Jag tycker inte det. När vi nu på ett som jag tycker ansvarsfullt sätt och med full respekt för budgetunderskott och räntebetalningar har lagt fram ett balanserat förslag, försöker finansministern förringa räkneexemplen. Det är ett sätt att komma ifrån den ideologiskt springande punkten: Vilken väg skall landet ta sig ur krisen? Skall det ske på det sätt som regeringen, de borgerliga och SAF föreslår, dvs. att man först låter industrisektorn expandera och sedan ser om man får råd med en offentlig sektor? Eller skall man använda två ben? Jag vill betona att vi säger ”två ben” — vi vill också ha en utveckling av den industriella sektorn. Men vi tror att det i dagens läge, när investeringarna uteblir och utlandsinvesteringarna ökar, fordras samhälleliga insatser för att få också den utvecklingen till stånd. Jag vill slå fast, eftersom budgetunderskottet har diskuterats så mycket här, att vi inte på något sätt negligerar budgetunderskottet eller räntorna. Men vi tror inte att man kan komma till rätta med budgetunderskottet utan att komma till rätta med underskottet i fråga om arbetstillfällen. Vi tror att vägen ut ur krisen för vårt land på relativt kort sikt eller medellång sikt är att man skapar arbetstillfällen, så att den ekonomiska aktiviteten kommer i gång och samhället slipper kostnaderna för arbetslösheten. Vi måste ändå betala stora pengar för alla de människor som inte har en vettig uppgift. Låt de människorna komma in i en socialt nyttig produktion i stället! Då tror jag att vi kommer närmare lösningen på problemen. Det är vänsterpartiet kommunisternas syn på dagens ekonomiska problem och den ekonomiska situationen. Jag vill slutligen slå fast att finansministern nu befinner sig i en högerposition, och inte alls i den vänsterbur som centerpartiet försöker sätta honom i. Att påstå att finansministern skulle ha någonting med Marx att göra är en grov ohövlighet mot Marx, enligt min mening.

Fru talman! Jag kan trösta Hans Petersson i Hallstahammar med att Marx nog inte bryr sig så mycket om vad Lars Tobisson säger vid det här laget. Apropå associationer mellan ord, Lars Tobisson: Om jag nämner ordet Pentagon, går då Lars Tobissons tankar omedelbart till Carl Bildt? Moderaterna vill inte framkalla arbetslöshet, säger Lars Tobisson. All right, det får vi godta. Men faktum är att er politik leder till arbetslöshet, vare sig ni vill det eller inte, och det är det jag har försökt påvisa i mina inlägg här i dag. Jag skall återkomma till detta. Lars Tobisson angriper finansdepartementet för att vi, enligt moderaterna, på ett oriktigt sätt redovisar effekterna av moderaternas politik genom att göra ett godtyckligt urval. Men det är inte ett godtyckligt urval. Det är riktigt att alla moderatförslag inte ingår i denna kalkyl, men alla viktiga inslag finns med. Framför allt har vi undantagit vissa delar som hade gett ännu större utslag. Anta att vi hade valt att illustrera med dem som blir arbetslösa med moderat politik! Då hade effekten naturligtvis blivit ännu större. Jag vill erinra om detta med villaägarna. Jag gjorde klart att beräkningarna byggde på att höginkomsttagaren bodde i villa. Och det är ett förhållande som inte är alltför ovanligt att höginkomsttagarna bor i villor. Det lärt.o.m. vara statistiskt belagt att det är på det sättet. Frekvensen höginkomsttagare som bor i villa är högre än frekvensen höginkomstagare som bor i hyreslägenhet. Sedan måste jag säga till Nils G. Åsling — även om jag inte fann så mycket av substans i hans senaste inlägg — att det var litet oförsiktigt att hävda att vi hade öst ut pengar utan att göra någonting för att effektivisera de statliga företagen. Nu skall jag inte frånkänna Nils Åsling en viss andel i de framgångar som Svenskt Stål AB har. Nils Åsling var huvudansvarig, i varje fall formellt sett, för den omstrukturering som gjordes. Men eftersom SSAB ingick i våra omsorger för att skapa finansiella förutsättningar för fortsatt utveckling skall vi väl båda glädjas åt att Sverige nu har ett av världens bästa handelsstålföretag, som dessutom nu ger vinst, säljer på kvalitet och visar hög produktivitet. När det däremot gäller Svenska Varv var läget att vi var tvungna att lösa ut framför allt de 35 båtar som under Nils Åslings tid hade byggts men aldrig sålts till någon. Staten hade tagit över dem på löpande räkning —3,5 miljarder var de värderade till — och dessa båtar försöker vi nu sälja ut. Men i fråga om varvens produktion torde vi också kunna glädja oss åt att Kockums nu kan sluta kontrakt utan särskilda subventioner på fartyg och att man har order åtminstone för ett par år framåt. Det visar väl att de statliga företagen både kan effektiviseras och drivas under i varje fall samma betingelser som varv i andra länder. Åsling skall därför inte falla tillbaka i den gamla borgerliga vanan att förfölja statliga företag, t.o.m. sådana som söker sig ut på börsen. Jag skall återkomma till frågan om budgetunderskottet ytterligare en gång, eftersom det uppenbarligen kvarstår vissa oklarheter, som möjligen också jag har gjort mig skyldig till. Jag tycker att man kan ta som utgångspunkt det resonemang som förs av SNS-ekonomerna i skriften Skuldfällan. De pekar på den konflikt som finns innesluten i den nuvarande situationen. Den långsiktiga utvecklingen av budgetunderskottet, som blir en följd av en stor statsskuld och snabbt växande räntor, pekar på att man måste vidta så snabba och effektiva åtgärder som möjligt mot budgetunderskottet för att få ned räntekostnaderna. Dagens underskott på 85 miljarder består till 60 miljarder av räntor, och jag vill tillägga att det framför allt är räntor på lån som är upptagna under den borgerliga tiden. SNS-ekonomerna påpekar emellertid, liksom vi gör, att om man nu försöker driva en drastisk nedskärningspolitik av det slag som folkpartiet och moderaterna påstår att de vill driva, slår detta tillbaka mot budgetunderskottet, så att det ökar igen. Under de första månaderna eller det första halvåret kan man möjligen avläsa effekter som tyder på att budgetunderskottet går ner, men när sedan arbetslösheten ökar igen, stagnationen i ekonomin inträder och inkomsterna minskar, då står man där med samma budgetunderskott och utan annat resultat än en större arbetslöshet. De här effekterna såg vi inträffa åren 1980-1981. När de borgerliga regeringarna äntligen bestämde sig för att göra någonting åt budgetunderskottet, då valde de att göra det i en lågkonjunktur, när det inte fanns någon efterfrågan som kompenserade den efterfrågan och köpkraft som drogs bort genom skattehöjningar och nedskärning av utgifterna. På den tiden höjde ni skatter, vill jag påminna herrarna om — ni är ju så stolta över att ni slipper det nu. Det är i detta dilemma vi befinner oss. Vi säger att vi måste bygga budgetpolitiken och kampen mot budgetunderskottet på flera led, inte bara på en neddragning av utgifterna eller skattehöjningar — eller bådadera. De båda elementen måste ingå i en politik där vi ser att vi har någon tillväxt i de övriga delarna av ekonomin. Den privata sektorn måste ge sitt bidrag till efterfrågan och till sysselsättningen för att vi skall kunna minska budgetunderskottet. Nu drar vi ned budgetunderskottet på det sätt som man normalt definierar det: det minskar realt sett och det minskar som andel av bruttonationalprodukten. Och påfrestningarna på kreditmarknaden minskar. Jag kan därmed besvara Björn Molins fråga om huruvida vi tror att vi klarar finansieringen. Ja, det tror vi att vi gör nästa år. Helt utan svårigheter kommer det inte att gå med tanke på den likviditet som sedan tidigare finns inbyggd i näringslivet, efter många år av inpumpning av pengar i företagen, men vi tror att vi skall klara det. Det är på den här punkten vi tydligen inte kommer någon vart i diskussionerna, och jag har därför försökt redovisa den ytterligare. Så några ord till Hans Petersson när det gäller vpk:s syn på skattepolitiken. Det är riktigt att 10 20 skall tas ut på aktier. Hans Petersson jämför detta med att 20 90 tas ut på limpan. Men det är en orimlig jämförelse. Aktier beskattas till 90 96 vad gäller utdelningen. Vi tar 40 90 i kapitalvinstbeskattning. Vi har en förmögenhetsbeskattning som träffar alla stora aktieägare. Vi inför dessutom en omsättningsskatt på aktier. Aktier är alltså relativt hårt beskattade. Låt mig tillägga — och det kommer kanske som en överraskning för någon — att jag tycker att börskurserna nu är uppe på den nivå där de bör vara. Nu börjar nämligen börskurserna avspegla företagens verkliga värde, och skall vi ha en börsmarknad värd namnet för företagsaktier, då skall kurserna avspegla det verkliga värdet i företagen. Det har de inte gjort tidigare. Därför ser jag det inte som ett självändamål att driva ner börskurserna med de konsekvenser som det får. Jag vill till slut, fru talman, tacka för ett slags recension som jag fick alldeles i början av debatten, att jag ville föra en saklig diskussion om regeringens ekonomiska politik. Ja, det är riktigt — det vill jag göra. Men jag hade också hoppats på att vi skulle få någon saklig diskussion om den borgerliga ekonomiska politiken, alternativet till regeringens politik, som tydligen ändå skall bestå av en borgerlig politik. Jag tycker faktiskt att ni nu är väldigt duktiga på att tala om att ni minsann vet hur man skall klara budgetunderskottet. Ni har mängder av förslag som en borgerlig riksdagsmajoritet tydligen skulle kunna genomföra. Men det är intressant, fru talman, för om vi lägger ihop de tre borgerliga partiernas förslag och framför allt inkluderar föredraget från Nils Åsling, som sitter där borta, så upptäcker vi att resultatet av deras politik i vad gäller budgetunderskottet i stort sett blir plus minus noll, om inte moderaterna och folkpartiet helt får ta befälet. Och alla dessa frågor om rosornas krig, där några säger att vi är så splittrade och andra, framför allt Lars Tobisson, beklagar sig över att vi är alldeles för eniga i regeringen, är naturligtvis ett intet mot om man skulle försöka bunta ihop klöver och blåklint och vanlig moderat långhalm och göra något slags bukett av det. Det skulle bli en förskräcklig botanisk produkt, fru talman, som definitivt inte skulle rädda Sveriges ekonomi. Därför är det kanske bra att vi får fortsätta ett tag till i den här produktionen. Men låt oss gärna ta en diskussion om vad borgerlig ekonomisk politik är. Det skulle nog intressera många vid det här laget.

Fru talman! Jag tycker förstås att en rejäl omsättningsskatt på aktier vore ett sätt att komma åt de förmögenheter och den starka ökning av förmögenheterna som samlas hos dem som i dag är aktieägare. Det vore ett sätt att överföra medel från den sektorn till statskassan, en överföring som så väl behövs. Jag kan inte se något fel i att man försöker vidta sådana åtgärder. Jag konstaterar att finansministern i dag säger nej till våra förslag med precis samma argument som han sade nej till att aktieskatten över huvud taget skulle införas. Det var något år sedan. I den meningen att man infört den här skatten är det naturligtvis en kapitulation. Varför är just 1 90 den lämpliga nivån på den skatten? Jo, därför att man inte vågar röra aktiemarknaden. Man är så rädd om den här förmögenhetsutvecklingen. Jag tycker att det finns alla skäl att ta pengarna där de finns för att använda dem där det behövs i det läge som nu råder och mot bakgrund av den hårda debatt som

Fru talman! Under socialdemokraternas tidigare regeringsperiod — jag tänker då på åren 1973-1976 — hade jag anledning att kalla socialdemokraterna för grossister i skattehöjning. I jämförelse med vad som nu sker ter sig socialdemokraterna av 1973-1976 års modell som veritabla småhandlare. Vi har i finansdebatten tidigare i dag fått höra att regeringen under 1983 föreslagit skattehöjningar på 11 miljarder kronor och för 1984 på ytterligare 13 miljarder kronor. En relativt liten del av dessa i sig stora skattehöjningar behandlas i skatteutskottets betänkande nr 12. Det rör sig om höjningar av förmögenhetsskatten och försäljningsskatten på motorfordon samt skogsaccisen. Därmed skulle statskassan öka med 900, 230 och 170 milj.kr. eller tillsammans 1 300 milj.kr. Jag börjar med att behandla förslaget om höjd förmögenhetsskatt. Det första och alldeles självklara kravet på en proposition som läggs på riksdagens bord är att den inte på något sätt kan misstänkas strida mot grundlagen. Höjningen av förmögenhetsskatten, som f. ö. är unik så till vida att det blir andra gången som denna skatt höjs för ett och samma år, strider enligt min bestämda uppfattning mot andan i den del av grundlagen som förbjuder retroaktiv lagstiftning. Om riksdagen senare i dag den 14 december eller kanske först i morgon den 15 december följer propositionen när det gäller höjningen av förmögenhetsskatten, har människor 16 eller 17 dagar av det snart gångna årets 365 på sig för att vidta de åtgärder som var och en kan anse befogade med anledning av den kraftiga skattehöjningen. Den grupp som jag särskilt ömmar för är företagarna, som för att kunna betala förmögenhetsskatten måste ta ut en orimligt hög lön. Att så åderlåta ett företag på pengar — alla andra kostsamma nya pålagor att förtiga — är självfallet till skada för företagets fortbestånd och därigenom också för de anställdas trygghet. Här är det inte snålheten som bedragit visheten, utan det är den kungliga svenska avundsjukan som gjort det. Den nya höjningen av förmögenhetsskatten, som är mer än dubbelt så kraftig som den som vi drabbades av för ett år sedan, kommer säker: att föranleda åtskilliga företagare att fundera över hur de bäst skall klara sitt företag. Säkert kommer man också många gånger att ångra åtgärder som vidtagits tidigare under året, innan man visste om den nya skattehöjningen. Den företagare som i början av detta år planerade en investering gjorde naturligtvis en kalkyl inte bara över hur pass lönsam investeringen i fråga kunde vara utan också över hur projektet skulle finansieras. Företagaren visste då, eller rättare sagt trodde sig veta, hur mycket han skulle behöva betala i skatt för 1983. Varken han, eller någon annan heller för den delen, kunde då ana att förmögenhetsskatten, som just höjts, skulle höjas ytterligare en gång för samma inkomstår. Höjningen kommer, som jag tidigare antydde, när blott 16 eller 17 dagar av året återstår. Strider inte detta mot andan i den grundlag som förbjuder retroaktiv lagstiftning? Det skall bli intressant att höra majoritetens försvar. Det som står i skatteutskottets betänkande betraktar jag inte som något seriöst försvar. Ett direkt bevis för att lagstiftningen för en del företagare kommer att betraktas som direkt retroaktiv är det förhållandet att ett företag med bokföringsår låt mig säga från den 1 september till den 31 augusti skall räkna förmögenhetsvärdet den 31 augusti 1983 som deklarationsvärde fyra månader senare. Det är då meningen att man skall göra tillägg och avdrag för de icke resultatpåverkande insättningar resp. uttag som gjorts under det mellanliggande tertialet. En lag som beslutas den 14 eller 15 december och som gäller förmögenhetsvärdet den 31 augusti är och förblir retroaktiv till sin anda. Den skärpta förmögenhetsskatten har uppenbarligen och i all hast kommit till för att tillfredsställa dem som tycker att de höjda aktiekurserna på något vis borde bli föremål för en reduktion. Visserligen har man höjt reavinstbeskattningen på aktieförsäljningen, infört en omsättningsskatt på aktiehandeln, avskaffat lättnader i beskattningen av aktieutdelningar, slopat lättnaderna av beskattningen i aktiefondssparandet och lagt en mängd nya pålagor direkt på företagen. Men detta har alltså inte varit nog, utan man klipper till med en ytterst kraftig höjning vid slutet av året, då den aktieägande allmänheten har ungefär tio bankdagar på sig att syssla med det som numera anses så hemskt och klandervärt, nämligen skatteplanering. Nu ömmar jag som sagt inte mest för aktiespararna, för de har i allmänhet fått en viss kompensation genom kursstegringarna, men då endast under förutsättning att aktierna säljs under en period av fortsatt relativt hög kurs. I annat fall blir det ingen kompensation alls, utan blott högre skatt. De högre aktiekurserna höjer i sig naturligtvis förmögenhetsskatten även utan en höjning av skattesatsen. Jag ömmar alltså mest för företagarna, för vilka retroaktiviteten blir mest kännbar och som nu straffbeskattas för att aktiekurserna i börsbolagen gått upp. Vad har fabrikör X för glädje av att börskurserna gått upp, om hans tillgångar finns i det egna företaget och inte i börsaktier? Företagarna hade kunnat hållas skadeslösa om riksdagen tidigare följt förslaget att slopa förmögenhetsskatten för det arbetande kapitalet i små och medelstora företag. I reservation 3, som gäller den moderata motionen 1983/84:60, ställs ånyo ett sådant krav, och denna gång för att gälla fr.o.m. 1985 års taxering. I en annan moderat motion, som följs upp i reservation 4, krävs att den bestämmelse som säger att full förmögenhetsskatt alltid skall utgå på halva förmögenheten, vid tillämpningen av den s.k. 80/85-procentsregeln, slopas för 1984 års deklaration. Härmed kan man undvika att människor tvingas att betala mer än 100 96 i skatt. Jag skulle vilja fråga mina meddebattörer från de andra partierna om de anser det moraliskt försvarbart att någon enda i vårt land skall behöva betala mer än hela sin inkomst i skatt till stat och kommun? Redan med nuvarande lagstiftning sker så, och kretsen av dem som drabbas av denna konfiskatoriska skatt växer naturligtvis när skatten så drastiskt höjs som nu är fallet. I den stundande voteringen skall det onekligen bli intressant att se vilka av kammarens icke-moderata ledamöter som tycker att en sådan lagstiftning som lägger beslag på mer än hela inkomsten i skatt är moraliskt försvarbar. De som inte tycker det bör naturligtvis stödja moderatreservation nr 4. Utskottsmajoritetens motivering för att avstyrka den moderatmotion som kräver lättnader i den s.k. 80/85-procentsregeln är att förmögenhetsskatten i vissa fall skulle bli lägre än med nu gällande skattesatser. Hemska tanke att någon skulle få sin skatt sänkt till 85 92 — vi skulle ändå ligga helt ohotade i världstoppen på skatteligan! I reservation 5 har vi moderater krävt en skyndsam utredning av begränsningsregeln, syftande till att neutralisera ”Pomperipossaeffekter” i förmögenhetslagstiftningen. Regeringen har föreslagit ytterligare två skattehöjningar, nämligen höjd skogsvårdsavgift och höjd försäljningsskatt på motorfordon. Skogsvårdsavgiften skall enligt vår uppfattning inte användas till att finansiera statens underskott och heller inte användas i regionalpolitiskt syfte, utan blott till att finansiera åtgärder som kommer hela skogsbruket till del. Då räcker det enligt vår uppfattning med uttag på 3960. I debatten om jordbruksutskottets betänkande 15 kommer den här frågan att diskuteras vidare. Beträffande den föreslagna höjningen av försäljningsskatten på motorfordon kan sägas att bilismen verkligen drabbas av kostnadsökningar genom höjd bensinskatt och genom att inköpspriset rakat i höjden genom förra årets devalvering. Därför är det olämpligt att lägga på bilismen nya avgifter, och vi yrkar avslag på förslaget att höja försäljningsskatten. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5, 6 och 7 till utskottets betänkande.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 12 behandlas vissa frågor angående skattereglerna för år 1983. Socialdemokraterna vill på samma sätt som förra hösten höja skatteuttaget. Sammantaget leder skattehöjningarna till ett ökat skatteuttag på flera miljarder. Det verkar som socialdemokraterna fortfarande tror att man bara kan fortsätta att höja skatterna. Det går inte, och socialdemokraterna kommer säkerligen snart tvingas erkänna att detta inte i längden är en framkomlig väg. Man kan inte fortsätta att ständigt höja skatterna. Det har också klart understrukits i centerns motion. Vad som är särskilt upprörande — när nu endast ett par veckor kvarstår av det här året — är att regeringen nu försöker driva igenom en höjning av förmögenhetsskatten. I centerns motion påtalas också detta, och vi begärde i utskottet att konstitutionsutskottet skulle få tillfälle att uttala sin syn på om detta förslag skulle kunna betraktas som retroaktiv lagstiftning. Utskottsmajoriteten ville emellertid inte tillåta en så hovsam begäran utan avslog densamma. Även om propositionens förslag inte enligt juridisk bedömning strider mot grundlagen, innebär den klart ett brott mot den praxis som tillämpats i riksdagen under senare år. Förmögenheten skall ju liksom inkomsten ligga till grund för den preliminärskatt som tas upp under hela inkomståret. Därför är det i hög grad otillfredsställande att framlägga förslag om ändrade beskattningsregler för ett år som snart är slut. I sak innebär höjningen av förmögenhetsskatten en orimlig och orättvis belastning på spararna. För en person med en förmögenhet på 500 000 kr. blir förmögenhetsskatten tredubblad. Förmögenhetsskatten är inte heller avdragsgill, och det innebär att betalning sker med beskattade inkomster, dvs. inkomster som är belagda med utgående arbetsgivaravgifter och där återstoden sedan på vanligt sätt är inkomstbeskattad. Detta innebär att även en relativt liten höjning av förmögenhetsskatten kräver en mångdubbelt större inkomstökning för att täcka den utgiftsökning som uppstår. I propositionen sägs att förmögenhetsägarna har fått stora förmögenhetsökningar under de senaste åren. Vad eller vem regeringen åsyftar framgår inte, och om man ser på verkligheten finner man att exempelvis villaägare med litet sparkapital på bank inte har fått någon större förmögenhetsökning utan i bästa fall fått kompensation för inflationen. Visst har några aktieägare som ägnat sig åt spekulation och snabba affärer kunnat öka sin förmögenhet. Men med den utformning som förslaget fått i propositionen berörs inte bara dessa utan också en mycket stor grupp som ingalunda fått någon del av den i propositionen omtalade förmögenhetsökningen. Vi reagerar mycket bestämt mot regeringens förslag och kommer på allt sätt att försöka förhindra genomförandet av detsamma. Finansministern säger i propositionen att denna skärpning är en engångsföreteelse som gäller endast för år 1983. Jag hoppas verkligen att finansministern står för detta, om nu riksdagen skulle bifalla propositionen på denna punkt. I reservation 3 berörs frågan om beskattning av det i företagen arbetande kapitalet. Liksom tidigare understryks i reservationen vikten av att förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i mindre och medelstora företag bör tas bort. Vi begär att ett sådant förslag läggs fram för riksdagen i så god tid att det kan tillämpas vid 1985 års taxering. De mindre och medelstora företagen spelar en stor roll i dagens näringsliv. Inte minst under den besvärliga lågkonjunkturen på 1970-talet visade småföretagarna en styrka och smidighet, inte minst när det gällde att anpassa sig till en ny situation. Vi har all anledning att stimulera näringslivet till nyskapande och investeringar, och detta gäller inte minst småföretagen. En åtgärd som vi här begär skulle underlätta kapitalförsörjningen och konsolideringen och skapa ökat utrymme för ett nyskapande. I propositionen föreslås vidare en höjning av försäljningsskatten på motorfordon. Bilismen har under senare år drabbats hårt av betydande kostnadsökningar. Oljeprishöjningarna har drabbat bilismen, liksom effekterna av förra årets devalvering. Vi anser därför att man inte nu kan ytterligare belasta bilismen med nya fördyringar, utan vi yrkar avslag på propositionens förslag om höjning av försäljningsskatten. I reservation 7 berörs skogsvårdsavgiften. I propositionen föreslås en höjning av skogsvårdsavgiften från nuvarande 5 Joo till 8 Zo. Som motiv till denna höjning framhåller man att denna höjning erfordras för att täcka utgifter för skogsvårdande åtgärder. Enligt centerns uppfattning vore det bättre om man begränsade utgiftsprogrammet. I själva verket täcker den nuvarande skogsvårdsavgiften mer än väl anslagsbehovet för de ändamål avgiften enligt fastlagda principer skall användas för. Till sist vill jag meddela att propositionsordningen vid avgörande av mom. 1idetta betänkande, enligt uppgift som jag nu har fått från kammarkansliet, blir att reservation 1 i sin helhet kommer att ställas mot reservation 2. Om så sker — och centeroch folkpartireservationen blir utslagen — kommer centern i slutvoteringen att rösta på reservation 1. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2, 3, 6 och 8 i skatteutskottets betänkande nr 12.

Fru talman! Låt mig inledningsvis anmäla att vi från folkpartiets sida kommer att förfara på samma sätt vid voteringen som centern då det gäller förmögenhetsskatten. Björn Molin har i sitt anförande i finansrundan här tidigare visat att vägen ut ur Sveriges balansproblem inte går via skärpta skatter. Tvärtom riskerar man därigenom att förvärra situationen, om man använder sig av skattehöjningar som inverkar negativt på människors arbetsvilja och vilja att satsa på företagande. Proposition 1983/84:40 innehåller förslag om en tillfällig höjning av förmögenhetsskatten, höjning av bilaccisen samt höjning av skogsvårdsavgiften. Jag skall här försöka ge en bild av hur vi från folkpartiets sida ser på dessa skattehöjningar — dels ur tillväxtsynpunkt, dels ur andra aspekter, t.ex. ur rättvisesynpunkt m.m. Låt mig börja med några kommentarer till höjningen av förmögenhetsskatten. Som framgår av reservation 2 finner vi reservanter det anmärkningsvärt att regeringen har ansett det lämpligt att med knappt ett års mellanrum komma med förslag om två förmögenhetsskatteskärpningar avseende en och samma taxering. Ett sådant förfarande är enligt folkpartiets uppfattning inte godtagbart. Principiellt bör skattebetalarna veta vilka skattesatser som gäller vid taxeringsårets ingång. Detta gäller givetvis även förmögenhetsskatten. Ett beslut om skattesatser som tas av riksdagen strax före eller strax efter ett taxeringsårs början uppfattas naturligtvis som gällande för skattesatserna under året. Så bör det naturligtvis också vara. Björn Molin talade om den otroliga mängd nya skatter och höjda skatter som vi fått sedan socialdemokraterna tog över. Detta är förvisso ett riktigt konstaterande. Finansministern har likt en guldgrävare grävt sig igenom hela det ekonomiska området i en skattsökningsoperation som torde sakna motstycke i modern tid. Den här skattjakten har den socialdemokratiska majoriteten i skatteutskottet ställt sig bakom. I det här betänkandet argumenterar man faktiskt på ett sätt som jag tycker är ganska märkligt. Så här skriver man: ”I likhet med departementschefen finner utskottet att det inte minst av fördelningspolitiska skäl är angeläget att den som har en förmögenhet får avstå en del av de stora förmögenhetsökningarna som uppstått under senare tid till samhället.” Får avstå en del av de stora förmögenhetsökningarna, heter det alltså. Men nu är ju inte förmögenhetsskatten någon skatt enbart på förmögenhetsökningar. Om förmögenheten tillvuxit under inkomståret eller om den minskat eller är oförändrad tar man ingen som helst hänsyn till vid skattens beräknande. Därför kan man inte säga som utskottsmajoriteten, att syftet är att samhället skall ha del av de stora förmögenhetsökningar som uppstått under senare tid. Skatten träffar alla skattepliktiga förmögenheter, oavsett om de ökat eller ej. Och häri ligger också problemet. Gränsen för skattefrihet höjdes ju en gång till 400 000 bl.a. för att villaägare inte skulle drabbas när taxeringsvärdena höjdes kraftigt. Nu sänks gränsen med följd att många villaägare med ytterligare några tillgångar vid sidan av villan kommer att drabbas av förmögenhetsskatt. Inte är det fråga om några stora förmögenhetsökningar inom den gruppen. Villan kan t.o.m. ha sjunkit i värde under den senaste tiden. De som kommer att klara sig, är de som satsat på ickeproduktiva objekt som konst och därmed jämförliga föremål. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna: Vad finns det för rimlig anledning att straffbeskatta villaägare eller dem som satsar på produktiva investeringar och låta dem som satsat på improduktiva gå fria? Detta är en fråga som jag faktiskt är mycket intresserad av att få ett svar på. Tänk på lantbrukarna. Eller ta t.ex. hela gruppen småföretagare, som haft ett antal besvärliga år bakom sig vid det här laget och som bara fått den ena smällen efter den andra sedan socialdemokraterna tog över regeringsmakten. Inte kan jag tänka mig att det är fråga om så värst stora förmögenhetsökningar som samhället bör eller måste dra in från den gruppen. Råkar dessutom företagaren vara bosatt i en äldre nedamorterad villa, som inte heller den haft någon större värdetillväxt under senare tid, blir det hela etter värre. Nej, fru talman, förmögenhetsbetskattningen slår blint. Den som fått ta del av de stora förmögenhetsökningar som utskottsmajoriteten talar om kan möjligen klara skatten. De som inte haft någon sådan tillväxt och de som befinner sig i en låst ekonomisk situation kan hamna i mycket allvarliga svårigheter. Att det i många fall rör sig om människor som i stället för att spekulera ställt sina krafter och sitt kapital till samhällets förfogande i form av produktionsmedel borde stämma till eftertanke. En förmögenhetsskatt som blir så hög att avkastningen inte räcker till för att betala förmögenhetsskatten kan inte göra annat än skada. Detta gäller även om den är tillfällig. Så några ord om skogsvårdsavgiften. Som framgår av reservationen från folkpartiet och centern, anser vi reservanter ”att den nuvarande skogsvårdsavgiften mer än väl täcker anslagsbehovet för de ändamål avgiften enligt fastlagda principer skall användas för”. Även om så inte hade varit fallet, anser vi att det då varit naturligare att dra ner utgiftsprogrammen med motsvarande belopp än att höja avgifterna. Jag yrkar följaktligen bifall till reservationen på denna punkt. I proposition 40 föreslås också, som vi tidigare hört här, en höjning av försäljningsskatten på motorfordon. Den nya skattehöjningen innebär en ökad kostnad om ca 1 000 kr. för en normalstor bil. Tillsammans med övriga förslag som regeringen lagt fram, med ökade pålagor på bilismen, är det inga dåliga kostnadsförhöjningar som kommer att drabba vissa bilister. Jag säger med avsikt vissa bilister med tanke på att alla dessa förslag sammantagna främst kommer att drabba dem som har långt till jobbet och måste ta bilen därför att allmänna kommunikationer saknas. Dels har dessa människor dryga kostnader för resorna, som med regeringens nya förslag inte får dras av fullt ut i framtiden. Dels tillkommer ökade bensinpriser, som ytterligare höjs genom skattehöjningen. Och dels tillkommer en ökad kostnad för inköp av ny bil, som naturligtvis slår hårdast mot dem som dagligen måste köra långa sträckor. Den överväldigande mängd av nya skatter och skattehöjningar som regeringens skattsökning nu leder till får naturligtvis konsekvenser. Dessa låter sig inte så rasande enkelt analyseras, beroende på skatternas mångfald. Vad man klart kan konstatera är att hela skattehöjningsoperationen enligt folkpartiets mening inte passar in i en proposition som handlar om riktlinjerna för att föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Detta kan inte ske med en skattehöjningspolitik som oavbrutet ökar pålagorna för människor. Tvärtom vill det till en politik som ökar arbetslusten och stimulerar människor i vårt land att satsa på arbete och företagsamhet. I regeringsförklaringen 1982 förklarade statsministern att regeringen ämnade lägga fram förslag till åtgärder för de mindre och medelstora företagen. Hittills har de åtgärder som vidtagits varit enbart negativa. Vore det inte snart dags för en åtgärd som underlättar för dessa företag? Uppslag saknas inte. Regeringen kan ju börja med att avskaffa förmögenhetsskatten på i företagen arbetande kapital i stället för att som nu höja den. Den åtgärden skulle sannolikt vara betydligt effektivare då det gäller att ta vårt land ur den ekonomiska krisen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 6 och 8.

Fru talman! Den socialdemokratiska ekonomiska politiken, såsom den förs i regeringsställning, skiljer sig inte i avgörande grad från den som de borgerliga regeringarna bedrev under sex år, däremot väsentligt från den socialdemokratiska politiken i opposition. I valrörelsen förra året förkunnade Olof Palme att det skulle bli svängrum i stället för svångrem om socialdemokraterna vann valet. Det blev så att socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna tillsammans kom att bilda en klar majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna bildade regering, men tycks ha glömt löftet om svängrum. Visserligen är inte den socialdemokratiska politiken riktad mot den lönearbetande klassen på samma sätt som den borgerliga politiken, men socialdemokraterna kan inte heller beskyllas för att vidta sådana mått och steg att de nuvarande maktoch förmögenhetsförhållandena ändras. De rika, som under borgaråren verkligen har skott sig på de arbetandes bekostnad, fortsätter att öka sina förmögenheter, medan de arbetande får finna sig i fortsatta reallönesänkningar. Socialdemokraterna har gjort kampen mot budgetunderskottet till huvudmål och har därigenom låtit kampen mot arbetslösheten komma i andra hand. Detta är en förödande politik. Budgetunderskottet kan inte avföras så länge det finns ett stort överskott av arbetskraft. För vänsterpartiet kommunisterna är kampen mot arbetslösheten huvudfrågan i det korta perspektivet i den ekonomiska politiken. Arbetslösheten är vårt allvarligaste problem. Detta är en realitet som också det socialdemokratiska partiet borde verka utifrån. Målsättningen för en långsiktig ekonomisk politik, såsom den bör utformas av ett arbetarparti, måste vara att i grunden förändra de ekonomiska maktförhållandena i samhället. Regeringen bedriver en besparingspolitik som också i sin förlängning ökar på arbetslösheten. Detta sker inte minst inom den offentliga verksamheten, såväl när det gäller kommuner och landsting som när det gäller den statliga sektorn. Regeringens politik mot kommunerna innebär att inte ens den låga målsättning 2 26 expansion för kommunerna som socialdemokraterna förespråkade förra året kan upprätthållas, utan kommunernas expansion tangerar det enprocentsmål som borgarregeringarna strävade efter. En av de verkliga orsakerna till detta är att socialdemokraterna inte vill återge kommunerna den fulla rätten att beskatta företagen, dvs. de juridiska personerna. Den rätten tog borgarna bort och då mot vpk:s och socialdemo kraternas protester. Detta orsakar i dag kommunerna ett minskat tillskott på ca 5 miljarder kronor. Det är pengar som i stor utsträckning skulle ge sysselsättning åt arbetslösa, samtidigt som detta skulle förbättra den kommunala servicen. Men det är inte enbart inom de kommunala sektorerna som nedskärningar pågår. Sådana görs även inom den statliga sektorns sociala delar, vilket drabbar de mest behövande hårt. Så är det med vallöftet som socialdemokraterna gav till pensionärerna — det sviks. De får inte den kompensation de blev utlovade. Vpk vänder sig mot detta och föreslår i en motion att den fulla kompensationen skall genomföras. Vi anvisar också medel härför. 4 Så är det också med livsmedelssubventionerna. Dem tar ni bort på allt utom mjölk. Det betyder att kött, fläsk, ost, fisk och vissa andra charkuterivaror har ökat i pris. Så är det vidare med läkemedelsoch patientavgifterna för sjukvården. De höjs, vilket för många innebär ytterligare svårigheter. Så är det med stödet till skolan, där man inte vill sätta in vikarie när den ordinarie läraren är sjuk. Regeringens inbesparing på det området innebär att eleverna i grundskolan kommer att drabbas av s.k. lärarlösa lektioner. Det är en utveckling som skolfolk, föräldrar och vpk underkänner. Så är det också vad gäller studiestödet, där dock regeringen fått ge med sig och helt tvingats till reträtt. På detta sätt skulle jag kunna fortsätta uppräkningen på punkt efter punkt. Men jag skall avstå från det och bara hänvisa till att dessa frågor kommer att tas upp av andra företrädare för vpk i den fortsatta debatten. Jag har, fru talman, velat peka på dessa åtgärder och ställa dem i relation till hur skattepolitiken förs och hur den borde föras. Vi menar nämligen att dessa besparingar inte hade behövt komma till stånd, om regeringen bedrivit en skattepolitik som inte urgröpt statsfinanserna utan där man i stället tagit in skatter på områden där det funnits gott om möjligheter att göra det. Fru talman! Det finns skäl att i denna debatt ta upp fler beskattningsfrågor till diskussion än just dem som finns i detta betänkande. Orsaken är att det är den samlade skattepolitiken och dess utformning som utgör ramarna för statens och kommunernas verksamhet, och det är ju just detta som berörs i regeringens ”besparingsproposition”. Den socialdemokratiska skattepolitiken har tyvärr inte den utformning som en arbetarrörelsens skattepolitik bör ha. Den visar alltför stor undfallenhet mot de kapitalstarka och förmögna i samhället. Det skall emellertid inte förnekas att vissa förslag som regeringen lagt fram på senare tid har en profil som riktar sig mot större kapital. Dock är det mer s.k. kosmetika, dvs. marginella effekter, än verkliga förslag till utjämning av beskattningen mellan dem som gjort stora förmögenhetsökningar på spekulation och dem som förtjänar sitt uppehälle på hederligt lönarbete. Beskattningen föreslås av regeringen höjd för det förmögenhetsinnehav som finns den 31 december i år. Det är en tillfällig höjning som enbart gäller vid detta tillfälle. Nästa år återgår beskattningen till nuvarande låga nivå. De borgerliga partierna har följdenligt vänt sig emot varje förslag till skärpning av förmögenhetsbeskattningen. För dessa partier finns en grundlinje, att inte röra kapitalet eller att beskatta de stora förmögenhetsöverföringar som ägt rum under framför allt senare år. Enligt SCB:s finansstatistik har förmögenhetsinnehavet omfördelats från samhället och hushållssparandet till i huvudsak finansbolag och utländska intressenter under tiden från 1976 och fram till i dag. Förr innehades dens.k. riksförmögenheten, dvs. kapitalbildningen i samhället, av samhället och hushållssparandet och till relativt liten del av dens.k. finansiella sektorn. De senaste sex årens förändringar har inneburit att denna riksförmögenhet privatiserats och numera till övervägande del innehas av finansbolag, banker, storföretag, utländska spekulanter och långivare. Det är ur denna verklighet som förslaget till förmögenhetsbeskattning skall ses. Då kan man klart konstatera att regeringens förslag till engångsskatt på förmögenheter inte griper in mot — eller ens till liten del attackerar — just dessa förmögenhetsöverföringar. Denna extra skatt beräknas nämligen bara ge ca 900 milj.kr. i ökade skatteinkomster. Det skall ses mot att riksförmögenheten för år 1983 beräknas uppgå till närmare 600 000 milj.kr., dvs. 600 miljarder kronor. För att i någon mån kunna vända denna utveckling måste kraftfullare åtgärder sättas in bl.a. på förmögenhetsbeskattningens område. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att extraskatten på stora förmögenheter görs väsentligen större. I vårt förslag ligger dels en dryg dubblering av regeringens förslag, dels att den nivå som uppnås genom regeringens förslag till engångsskatt — eller extraskatt — bör vara den förmögenhetsskattenivå som skall gälla efter denna extra uttaxering. Det är i högsta grad stötande och oacceptabelt att de med stora förmögenheter har kunnat öka sina förmögenheter samtidigt som vanliga människor som arbetat och lagt grunden för dessa förmögenheter under samma tid fått vidkännas kraftiga reallönesänkningar. Därför måste en rad av åtgärder sättas in. Enbart en skärpning av förmögenhetsbeskattningen räcker alltså inte till. Vänsterpartiet kommunisterna har under en rad av år föreslagit att en omsättningsskatt på aktiehandeln skall införas och att beskattningen på realisationsvinster vid handel med aktier skall skärpas. Därför är det bra när regeringen äntligen anammar vpk:s förslag på detta område. Det är bara synd att socialdemokraterna inte tar i så pass att ett återställande av förmögenhetsinnehavet kan påbörjas. Den kanske största orsaken till att förmögenheterna har kunnat omfördelas på sätt som skett är nämligen uppgången på den svenska börsen. Uppgången är inte en effekt av att företagen under dessa år har satsat kapital i produktiva investeringar, utan enbart en effekt av ökad spekulation. Investeringarna har som bekant minskat. Enligt regeringens proposition beräknas omsättningen på börsen under 1983 uppgå till mellan 70 och 80 miljarder. Detta skall ses mot bakgrund av att omsättningen på samma börs 1979, för fyra år sedan, uppgick till mindre än 2 miljarder kronor. Det har alltså skett en ca 4 000-procentig ökning av omsättningen på börsen — och detta enbart i form av ökad spekulation. När vpk under en rad av år har krävt att en 10-procentig omsättningsskatt skall införas har socialdemokraterna och borgarna gått emot detta krav. De har motiverat det med att en sådan skatt är omöjlig. Därför är det glädjande att socialdemokraterna äntligen har vaknat, insett föreliggande realitet, och föreslagit en omsättningsskatt på aktiehandeln. Visserligen stannade den på 1 90, men det är förhoppningsvis i alla fall en början. 10 96, som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit, är en bättre avvägd nivå. Men vi får hoppas att socialdemokraterna i fortsättningen är lika benägna att höja denna omsättningsskatt som de varit att öka mervärdeskatten, momsen, på mat under den tid som denna skatt har funnits. Realisationsvinstsbeskattningen på aktier är f. n. så liberal att den många gånger är nästan lika med noll. Vpk har föreslagit att den skall skärpas och att beskattningen av aktier inte skall vara lindrigare än beskattningen av vanliga löneinkomster. De nu gällande reglerna har gett oanade effekter. Ett paradexempel är finansbolaget Skrinet. De som på spekulation köpte aktier i detta företag år 1980 har efter några år kunnat erhålla en ren vinst på ca 1 500 96, och för detta har de behövt skatta för enbart mellan 10 och 20 96. En del har sannolikt inte erlagt ett öre i skatt, då de genom s.k. skatteplanering är nolltaxerare. När regeringen nu ändrar en del av reglerna för denna beskattning hade det varit på sin plats att den också sett till att jämställa denna med beskattningen av arbetsinkomster. Så har dock inte skett, allt med hänsyn till aktiespekulanterna och börsen; det hörde vi Kjell-Olof Feldt yttra sig om här för en stund sedan. De förslag som regeringen lagt fram orsakade för en kort tid en stagnation på börsen, men det var bara så länge som förslagen var rykten. Så fort det stod klart för spekulanterna att ändringarna inte var ”värre”, satte karusellen i gång igen. Börsen började göra nya rekordnoteringar. 1 9 i aktieoms och den föreslagna skärpningen av förmögenhetsoch reavinstbeskattningen rubbade på intet sätt börsspekulationerna. Slutligen vill jag i detta sammanhang också något beröra förslaget till inkomstskatt för 1984 års inkomster. Socialdemokraterna fortsätter här att sänka den statliga inkomstskatten främst för dem med höga inkomster. För en vanlig normalinkomsttagare stannar skattesänkningen vid en knapp tusenlapp, medan höginkomsttagare kan få 10 000 kr. i skattelindring. Till det bör också läggas att dessa höginkomsttagare sannolikt även har tjänat en del på förmögenhetsomfördelningen, som jag tidigare varit inne på. För vpk är denna skattepolitik inte acceptabel. Vi har i stället föreslagit att skattesänkningarna skall ske i inkomstlägen upp till maximalt 120 000 kr. i årsinkomst. Därefter skulle ingen som helst skattesänkning äga rum.

Fru talman! Jag kommer att hålla mig till det betänkande som vi just nu behandlar här i kammaren. De förslag som behandlas i skatteutskottets betänkande 12 beträffande förmögenhetsskatten, försäljningsskatt på fordon samt skogsvårdsavgiften har tillkommit för att något komma till rätta med de samhällsekonomiska problemen. Jag kommer att prata om förmögenhetsskatten och begränsningsregeln. Senare kommer min partikamrat Lars Hedfors att behandla den övriga delen av detta betänkande. Jag kan, fru talman, bara konstatera att det, så fort det gäller att ta från de välbeställda, kommer ett rungande nej från borgerligheten här i kammaren. Sveriges ekonomi har raserats under de borgerliga åren. Därför är det nu nödvändigt att finna nya inkomstkällor. Det är precis som Kjell-Olof Feldt sade i debatten nyss: vi fick överta en ekonomi i spillror. Det är därför nödvändigt att de som har förmögenheter nu får ta sin del av Sveriges eländiga ekonomi. Den föreslagna höjningen av förmögenhetsskatten vid 1984 års taxering med 1 96 i alla skikt jämte den föreslagna sänkningen av skattepliktsgränsen ger enligt propositionen ett tillskott på 900 milj.kr. Det är en tillfällig skärpning, som skall gälla under ett år. Utvecklingen på förmögenhetssidan under de senaste åren inom vissa grupper gör det befogat med en skärpning. Inte minst av fördelningspolitiska skäl är det angeläget. De borgerliga reservanternas välkända argument att det blir negativa verkningar, särskilt för småföretagarna, kan inte rimligen anföras mot en tillfällig skärpning av förmögenhetsskatten. Fru talman! De borgerliga reservanterna finner det anmärkningsvärt att regeringen anser det lämpligt att med knappt ett års mellanrum komma med förslag om två förmögenhetsskatteskärpningar avseende en och samma taxering. Kjell Johansson, en gång till! I likhet med vår finansminister tycker vi i majoriteten att det inte minst av fördelningspolitiska skäl är angeläget att den som har en förmögenhet får avstå en del av de stora förmögenhetsökningar som har uppstått under senare tid. Vi avstyrker därför bifall till alla motioner som innebär avslag på förslaget om skärpt förmögenhetsskatt och även till yrkandet i motion 60 om en återgång till den skatteskala som gällde vid 1983 års taxering. Vi avstyrker också yrkandet i motion 60 att skatten på arbetande kapital i mindre och medelstora företag bör slopas. Yrkanden av samma innebörd har avstyrkts av utskottet vid upprepade tillfällen under senare år med hänvisning bl.a. till företagsskattekommitténs arbete. Den tillfälliga lagen om förmögenhetsskattehöjning bör enligt vår mening kompletteras med en regel om skyldighet att avlämna självdeklaration. Denna skyldighet skall föreligga när den skattskyldiges tillgångar vid 1983 års utgång har ett värde överstigande 300 000 kr. Vi avstyrker också det förslag om ytterligare förmögenhetsskatteskärpning som framställs i vpk:s partimotion. Att gå så långt som till att förlänga perioden till mer än ett år kan i nuläget inte anses realistiskt. Låt oss ta ett år och se vad effekterna blir av detta förslag. Jag kan bara, fru talman, konstatera att en klar skiljelinje här går mellan blocken i kammaren. Borgerligheten säger alltid nej när det gäller att ta från de rika. Jag tycker att förmögenhetsägarna bör kunna bära en större del av bördorna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservation och motioner.

Fru talman! Jag delar Anita Johanssons uppfattning beträffande det hon först sade, nämligen att det är lämpligt att man talar bara om det betänkande som behandlas just i dag och inte om inkomstbeskattningen eller reavinstbeskattningen som skall behandlas i ett annat sammanhang. I mitt inledningsanförande frågade jag om någon av mina meddebattörer ansåg det vara moraliskt tillfredsställande att någon enda människa i vårt land skulle betala mer än 100 90 i skatt. Före beslutet var det kanske inte så många som behövde göra detta, men efteråt kommer det att vara mellan 800 och 1 000 personer. Det är en liten grupp röstmässigt och kanske ointressant i valsammanhang. Men ni kan vara förvissade om att långt fler människor tycker att det är moraliskt förkastligt att man på detta sätt lönar dem som arbetar här i landet och tvingar dem att flytta utomlands. Jag efterlyser därför för andra gången hur ni ser på det förhållandet att en person är tvungen att betala mer än 100 96 av sin inkomst i skatt. Anita Johansson viftade bort hotet om att den högre förmögenhetsskatten skulle drabba småföretagen. Men kan inte Anita Johansson hålla med om det orättvisa i att, som jag sade inledningsvis, fabrikör X som har tillgångar i det egna företaget men ingalunda i börsaktier drabbas av skatteskärpningen utan att ha fått någon förmögenhetstillväxt i form av innehav av börsaktier? Jag skulle också vilja veta hur Anita Johansson ser på problemet med den av mig berörda retroaktiviteten. Det gäller alltså de tusentals företagare som har bokslutsdag den 31 augusti. De har då avslutat sitt bokslut och vidtagit de bokslutsdispositioner som de anser lämpliga för just det bokslutsåret. Företagarna får alltså en höjning av förmögenhetsskatten som skall gälla förmögenhetens storlek den 31 augusti med tillägg och avdrag för icke resultatpåverkade transaktioner under detta tertial. Jag vore tacksam om jag också kunde få ett svar på den frågan.

Fru talman! Jag trodde att Knut Wachtmeister hade uppmärksammat att vi yrkat avslag på alla punkter. Även vid det förra tillfället underströk jag angelägenheten av att motarbeta detta höjningsförslag. Beträffande Anita Johanssons anförande vill jag fråga: Anser Anita Johansson att det är tillfredsställande att föreslå en höjning av förmögenhetsskatten när det återstår endast två veckor? Kan det vara tillfredsställande att på detta sätt i slutet av året underminera det skattesystem som vi har — att också förmögenhetsskatten skall betalas under sex perioder under löpande år - genom att införa en sådan här höjning? Anita Johansson talade också om de stora förmögenhetsökningar som har skett under de senaste åren. Men det är väl ändå så, att inte alla har fått en ökning. Bara en liten grupp har kunnat komma i åtnjutande av stora förmögenhetsökningar. Förslaget i fråga kommer ju att drabba alla som har en förmögenhet som överstiger 300 000 kr. Därför anser jag att det resonemang som ligger bakom förslaget är felaktigt. Är det inte det, Anita Johansson? Sedan talades det också ganska mycket om att vara rik. Jag måste ställa frågan: Vem är rik? Är det företagaren som har sin förmögenhet låst i ett företag, som kanhända ger en mycket låg avkastning? Vad är detta kapital annat än själva förutsättningen för att sysselsättningen skall kunna upprätthållas? Företagarens huvudsakliga inkomst av företaget inkl. förmögenheten är hans arbetsinkomst. Jag tror att det råder mycket stor okunnighet om hur det egentligen förhåller sig med förmögenhetsvärdena. Bland småföretagarna liksom också bland jordbrukarna är det närmast så, att kapitalet ligger låst, och under den tid då vederbörande driver sitt företag rör det sig till stor del om en arbetsinkomst som vederbörande får från sitt företag. Den rena avkastningen av det bundna kapitalet är ytterst låg.

Fru talman! Anita Johansson sade att den här propositionen hade kommit till för att vi skulle komma till rätta med Sveriges problem, och då borde de som har haft förmögenhetsökningar kunna avstå litet. Men i mitt inlägg tog jag ju upp frågan varför de skall ha höjda förmögenhetsskatter som inte har haft någon ökning av sina förmögenheter. Varför skall t.ex. villaägarna ha en höjd förmögenhetsskatt? Låt oss vända tillbaka till detta med småföretagarna. Anledningen till att vi går emot förslaget är helt enkelt att vi tror att det får så negativa effekter för landet att man inte får in de där 900 miljonerna som Anita Johansson talar om. Jag vill något beröra ett exempel som vi har i vår motion för att belysa hur det kan vara. Vi säger att effekterna av förmögenhetsskatten kan bli särskilt negativa för småföretagen. Det är ju så, att småföretagaren har sin förmögenhet bunden i maskiner och anläggningar. Man kan rimligtvis inte sälja maskinerna för att klara av en förmögenhetsskatt — då har man ju sedan ingenting att jobba med. Den här skattehöjningen låter väldigt oskyldig —en höjning med 1 20. Men låt oss säga att man har en beskattningsbar förmögenhet på 1 milj.kr. i ett företag. Det innebär då att skatten höjs med 10 000 kr. På detta belopp skall arbetsgivaravgifter betalas. Sedan skall också skatt betalas på hela summan. Det innebär att en företagare i ganska rimligt inkomstläge kommer att behöva ta ut ca 70 000 kr. för att klara den här biten. Och detta är ändå inte hela förmögenhetsskatten. Eftersom det i det förmögenhetsläge som jag talar om sker en dryg fördubbling, är det totala uttaget som småföretagaren — eller den medelstora företagaren — behöver göra ur företaget, för att han skall kunna erlägga förmögenhetsskatt, långt över 100 000 kr. Vi tror inte att detta är lyckligt vare sig för småföretagaren, för hans anställda, för företagets fortbestånd eller för landet. Det är huvudanledningen till vårt ställningstagande. Vi tycker att det är mycket egendomligt att ni inte går med på att göra något åt detta. Att Tommy Franzén och vpk vill höja skatten kan jag mycket väl förstå — han har sin inställning. Men ni socialdemokrater säger ändå att ni slår vakt om småföretagsamheten. Slutligen frågar jag på nytt: Vad kan det finnas för rimlig anledning att straffbeskatta dem som har ställt sitt kapital till samhällets förfogande i form av produktionsmedel, och låta dem som satsar på rena spekulationsobjekt gå fria?
Fru talman! Med anledning av inlägg av Anita Johansson m.fl. hoppas jag att det är sista gången jag skall behöva säga att alldenstund regeringen har lagt fram en proposition av den här storleken, där man tar upp vissa ekonomisk-politiska åtgärder av mycket stor omfattning och i propositionen talar om skatter i avsevärt högre grad än vad jag har gjort, så finner jag också anledning att ta upp hela skattepolitiken, sedd i relation till dessa ekonomiskpolitiska åtgärder. Men jag skall nu i min replik enbart nöja mig med förmögenhetsbeskattningen. Socialdemokraterna föreslår att den tillfälliga förmögenhetsbeskattningen skall tas ut så, att man i princip lägger på bara en procentenhet rakt över i de nu gällande förmögenhetsskikten — plus att man sänker gränsen från 400 000 till 300 000 när det gäller förmögenhet där man tar ut 1 96. För vår del har vi accepterat den lägre nivån. Vi har gjort det med en viss skepsis, för vi är rädda för att en del pensionärer som sitter i gamla hus kanske kan få förmögenhetsskatt i den mån de inte har kvar lån på husen. Man kan däremot ställa sig litet fundersam till varför regeringen inte har gått hårdare fram i de högre förmögenhetsskikten. Vad vi har gjort är att i stället för att landa vid 4 20 förmögenhetsskatt för de högsta förmögenhetsskikten, de som har över 1,8 milj.kr. i förmögenhet, välja att lägga oss på 10 90.

Varför har regeringen nöjt sig med att stanna på en så låg nivå?

Fru talman! Jag kan hålla med om det önskvärda i att förslag om skatteskärpningar presenteras i god tid före ikraftträdandet för undvikande av de särskilda problem som en snabb omställning innebär. Men förslaget måste bedömas mot bakgrund av den åtstramning som är nödvändig för att vi något så när skall kunna komma till rätta med den dåliga ekonomi som vi har här i landet. Jag är inte alls förvånad över den samlade borgerlighetens inställning till denna form av skatteskärpningar. De gäller ju de välbeställda i samhället, en grupp som ni alltid har slagits för. Det är knappast någon idé för oss att försöka få borgerligheten med oss på den här typen av förslag, som tar ifrån de rika. Men ni har ju medverkat till att budgetunderskottet blivit så stort som det är. Det är ni som har stått bakom de borgerliga regeringarna. Ni har varit behjälpliga till att statens finanser nu ser ut som de gör. Därför behöver vi nu få in pengar till statskassan. Skärpningen av förmögenhetsskatten är en bit. Den skall vi genomföra under detta år. Vi skall ta in 900 milj.kr. under nästkommande år.
Fru talman! Anita Johansson erkänner nu vad som står i utskottsmajoritetens skrivning om ”önskvärdheten av att förslag om skatteskärpningar läggs fram i god tid före ikraftträdandet för att i möjligaste mån undvika de särskilda problem som en snabb omställning i vissa fall kan medföra för de skattskyldiga”. Detta är gott och väl, men det är inget svar på min fråga, om Anita Johansson anser det tillfredsställande att exempelvis en företagare med bokslut den 31 augusti skall drabbas av denna förmögenhetsskatt utan att ha möjlighet att i sitt bokslut vidta de åtgärder som är erforderliga. Sedan sade Anita Johansson att vi borgerliga alltid slår vakt om de välbeställda i samhället. Det har tidigare talats flera gånger här om villaägarna. Det är förmodligen hundratusentals villaägare som får sin förmögenhetsskatt höjd, eller som över huvud taget får en förmögenhetsskatt, genom att man sänker gränsen från 400 000 kr. till 300 000 kr. Det är inte heller bra. Av Stig Josefson fick jag höra att han har röstat nej till högre förmögenhetsskatt. Men jag har ännu inte fått svar av någon av debattörerna, varför de inte accepterar den reservation som hindrar Pomperipossaeffekter i form av uttag av mer än hela inkomsten ett år i skatt. Hade man stött vår reservation om justering av begränsningsregeln för 1984 års taxering, hade man undvikit att någon skall behöva betala mer än 100 9 i skatt. Jag beklagar att jag inte har fått något svar därvidlag.
Fru talman! När Anita Johansson fortsätter att framföra sin kritik mot de borgerliga partierna och den politik som fördes under åren 1976-1982, kan jag inte låta bli att erinra om de många interpellationer och frågor som ställdes i oktober och november 1976 av socialdemokratiska riksdagsledamöter och som visade hur den ekonomiska situationen egentligen var i vårt land vid den tidpunkten. Jag skulle vilja rekommendera Anita Johansson att studera detta, så kanske kritiken mot de borgerliga partiernas agerande blir något annorlunda. Alla åtgärder mot de välbeställda möter motstånd från de borgerliga partierna, säger Anita Johansson. Jag måste upprepa min fråga: Vem är välbeställd? Är det de grupper som drabbas av förmögenhetsskattehöjningen? Jag må säga att den drabbar vida utöver dem som kan räknas som välbeställda. Jag må samtidigt säga att det finns många grupper som kan räknas som välbeställda men som ingalunda drabbas av den där höjningen, grupper som har sin framtid säkrad på annat sätt än genom att de satsat en förmögenhet i eget företag. Jag tror att det är en alltför enkel bedömning som Anita Johansson gör, när hon betecknar var och en som har en förmögenhet som särskilt välbeställd.
Fru talman! Jag måste säga med anledning av Anita Johanssons inlägg att jag tycker att det var välgörande skönt att lyssna till debatten i finansrundan mellan Kjell-Olof Feldt och Björn Molin. De var faktiskt, tycker jag, överens om att skulden till den situation vi nu befinner oss i finns på båda sidor. Jag tror att det skulle vara av stort värde om vi slapp sådana utfall som att det är de borgerliga som har förorsakat dagens besvärliga läge. Vi hade en diskussion om att det fanns en skuld i fråga om industripolitiken när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Det fanns sådana problem även när den borgerliga regeringen tillträdde 1976. Jag tycker att den debatten borde vara ett passerat stadium nu.

Det måste bli lättare att komma fram till rimliga förmögenhetsskattesatser, om man gör ordentliga distinktioner mellan olika grupper.